Förhandlingarna kommer att börja med en debatt om principerna för regeringens privatiseringspolitik och handläggningen av Volvo Det är första gången vi prövar denna form av en debatt, där ett parti som anmäler en fråga av hög aktualitet senast tisdag förmiddag kan få en debatt till stånd redan på torsdagens eftermiddag. Efter att denna debatt är avslutad följer svar på

Fru talman! Procordias bud på Volvo har med all rätt väckt ett betydande rabalder, inte bara i svensk press utan även i viss utländsk press. För vår del började denna historia redan under hösten. Jag har fått information om olika typer av affärer som Volvo planerat. Där har bl.a. Procordia-Volvo nämnts. Jag vill betona att jag aldrig i något sammanhang förnekat detta. Jag har tillstått att sådan information lämnats i olika sammanhang. Det har huvudsakligen gällt Volvo. Jag har ställt betydande frågor hur olika typer av affärer och relationer kan vara möjliga att genomföra. I egenskap av näringsminister är det min absoluta skyldighet att se till att regeringen den dag ett beslut kan komma att fattas har det bästa tänkbara beslutsunderlag, och att jag själv kan svara på de frågor som med viss rätt kan ställas om hur olika typer av affärer kan tänkas ske. Jag har redan från första mötet uttryckligen klarlagt att det beslutsunderlag vi tar fram också kommer att gälla en strikt kommersiell-industriell prövning. Jag har mött en mycket stor positiv förståelse för att vi inte skall göra en kommersiell-industriell prövning i regeringen. En sådan skall göras av människor med kompetens och bred erfarenhet på området. Jag har också mött mycket stor positiv respons på att staten skall privatisera sitt ägande i Procordia. Jag har även blivit erbjuden hjälp med frågan hur detta skulle kunna gå till och hur man skulle kunna få fram köpare för att kunna göra en så smidig och bra privatisering av Procordia som möjligt. Under dessa informationssamtal har jag även mött betydande positiv förståelse för att vi skulle ha en internationell rådgivare för att kunna göra en erforderlig och riktig utvärdering av det som komma skulle, om det skulle komma i ena eller andra riktningen. Vi har gjort precis som vi har sagt. När vi har fått information har vi försökt att utvärdera. Vi har tillsatt en internationell rådgivare, en av världens absolut främsta på detta område, som dessutom Volvo ansett vara en av de mest kompetenta som finns att uppbringa. Vi har gjort de utvärderingar som behöver göras.

Något dygn senare har man tagit kontakt med opolitiska tjänstemän på näringsdepartementet för att överlämna en form av information. Ytterligare något dygn senare, på torsdagsmorgonen, preciseras på en direkt fråga om det är ett bud, att det inte är ett bud, utan en budliknande information. Detta sker sedan två ledande informatörer från Volvo varit uppe och fört denna typ av diskussion. Det fanns fortfarande inget bud på torsdagen före presskonferensen. Jag ville inte ha några tidsfördröjningar i beslutsprocessen, utan ville skynda på så snabbt som möjligt. Därför ringde jag på torsdag eftermiddag direkt upp ordföranden i Procordia. Då fick jag besked att det var ett bud. Vi informerade ögonblickligen våra rådgivare och begärde ett utlåtande om hur de skulle se på att Procordia köpte Volvo på de villkor som framförts. Allt som sedan hänt är väl känt. Jag kan bara dra en slutsats av skeendet och beteendet. Sedan man fått klart för sig att sannolikheten var stor att regeringen -- efter att ha gjort en industriell-kommersiell prövning -- skulle komma att säga nej till att Procordia köpte Volvo, valde man att i stället förankra sig hos oppositionen i första hand och sedan försöka ställa den sittande regeringen inför ett fullbordat faktum. Man frågar sig då -- som socialdemokraterna uttrycker det -- vad som skulle kunna vara det principiellt riktiga i denna affär. Vi har fått mycket klart för oss att alla berörda parter säger att det inte finns några samordningsvinster i sammanläggningen mellan Volvo och Procordia. Om det inte finns några samordningsvinster finns heller inga möjligheter att betala ett överpris på Volvos aktier. Det är samordningsvinsten som motiverar det överpriset. Det finns heller inga möjligheter för Volvo att köpa Procordia i den motsatta affären. Volvo är bara hälften så stort som Procordia. Dessutom är Procordias balansräkning för tunn och innehåller alldeles för mycket good--will-värden. Det är en närmast omöjlig affär att genomföra. Vad skall då vara den principiellt riktiga affären? Jag har inte kunnat få ett besked om detta. Trots ihärdigt sökande och frågande från dem som borde veta går det inte att få fram något annat än att möjligen penningplaceringar i Volvo-aktier skulle kunna vara en bra affär på sikt. Jag tycker Assar Lindbäck i en debattartikel i DN för några dagar sedan uttryckte synpunkterna mycket tydligt: Storleken skulle avgöra det. Man skulle få riskspridning. Han drog det hela till sin spets: Skulle man verkligen få riskspridning i det läget, då skulle man i princip göra ett enda bolag av alla bolag i Sverige. Då skulle man få bästa möjliga riskspridning och därmed också få största möjliga styrka. Vi har velat särskilja statens två roller: rollen som uppsättare av reglerna för hur marknaderna skall fungera och rollen som ägare, där vi skall ha erfarna och kompetenta rådgivare. Det är att märka att våra rådgivare har en bedövande enighet med nästan varenda analytiker som finns på marknaden: Detta var både prismässigt och industriellt en helt galen affär. Vårt resultat var entydigt. Vi har försökt arbeta professionellt för att skapa största möjliga förutsättningar för en bra prövning under former som gynnar samtliga parter. Jag vill markera att det inte är aktuellt för den här regeringen att återuppta industristödspolitiken och sälja statens egendom till underpris till andra företag och på det sättet sätta i gång gigantiska industristöd på många miljarder kronor. Vi har klart sagt att vi skall privatisera de statliga företagen för att få till stånd ägandespridning och separera statens olika roller samt se till att bolagen får största möjliga utvecklingskraft och möjligheter att utvecklas. Dessutom skulle man få loss pengar som staten kan satsa i infrastruktur och därmed höja vår nationella konkurrenskraft. Vi är väl medvetna om att den situation som nu -- utan vår förskyllan -- har uppkommit är olycklig. Vi är självfallet beredda att föra diskussioner för att få en lösning som är bra för skattebetalarna och självfallet även kan tillgodose Procordias och Volvos intressen. Men det är inte denna affär som är aktuell. Vi har klart och entydigt markerat att vi har avvisat Procordias bud på Volvo. För den skull är det för mig ganska angeläget att få veta av Odd Engström, som är min motdebattör i första hand i den här debatten: Anser ni att regeringen skulle ha sagt ja till Gyllenhammars och Procordias bud, som uppenbarligen var dåligt för skattebetalarna? Var det rätt eller fel av regeringen att vilja skaffa sig ett så bra beslutsunderlag som möjligt? Eller skulle vi i regeringen ha struntat i våra rådgivare, privatiseringskommissionen, och på så sätt haft ett sämre underlag för vårt beslut? Skulle vi ha gjort som Ingvar Carlsson i sitt första uttalande om affären lördagen den 25 januari? Skulle vi ha lämnat ett sådant besked, att det i princip var rätt, trots att alla rådgivare och alla analytiker sade nej? Vi har fört den här affären på ett så bra sätt som det går att göra. Vi har blivit utsatta för ett försök att ställas inför ett faktum, i en affär som är dålig för skattebetalarna, i en affär som inte har kunnat försvaras av några professionella analytiker på det här området. Det var en bedövande enhällighet i den frågan. Det är med spänning jag skall åhöra Odd Engströms förklaring i fråga om vad som är principiellt riktigt i den här affären.

Fru talman! Näringsministern har inlett uppskruvat och obalanserat. Lugnt och stilla kan jag avvisa hans insinuationer om att socialdemokratin har deltagit i uppläggningen av Volvo-Procordiaaffären. Nu är det näringsministern som har ansvaret. Skyll inte på andra! Denna sak, Volvo-Procordiasaken, är allvarlig. Därför skall jag så långt jag är mäktig noga väga mina ord och uttryck. Detta är nödvändigt, eftersom såväl enskilda som nationella intressen redan åsamkats skada. Jag skall göra vad jag kan för att ont inte skall bli värre, sedan frågan nu oundvikligen har blivit en sak för riksdagen. I kontakter och förhandlingar om ett samgående mellan Volvo och Procordia har regeringen två uppgifter. För det första representerar regeringen staten som ägare. Staten äger en stor del av Procordia, och regeringen har med riksdagens stöd bestämt sig för att sälja ut detta statliga ägande. Vi socialdemokrater beklagar den dogmatiska hållningen i denna fråga från regeringens sida, men vi ifrågasätter inte rätten att fatta beslutet. Nu svarar jag näringsministern på hans fråga. Det som då gäller är bästa möjliga pris på marknaden för statens egendom. Annars fråntas det svenska folket värden som i stället kommer att tillföras dem som har råd att köpa företagen. I Volvo-Procordiaaffären är det högst legitimt att regeringen ser till att Procordia inte betalar för mycket för Volvo. En sådan fråga avgörs bäst på marknaden. Och ingen skulle ha haft ett ont ord att säga till regeringen om reaktionen på budet från början hade varit att man från regeringshåll fann budet oförmånligt men att man var beredd att förhandla. Men så redigt uppträdde aldrig regeringen. I stället för att klart kvittera den information man fått under loppet av betydande tid har man glidit undan och tövat. När oklarheterna har gått i dagen har man slagit ifrån sig och slagit mot sina partner -- vi har fått ett exempel på det för några minuter sedan här i denna talarstol. För det andra är regeringen också regering. Som sådan måste den alltid vara beredd att ta det slutgiltiga ansvaret för skeendet inom sitt ansvarsområde. Den kan inte smita undan och gömma sig bakom aldrig så professionella rådgivare och kommissioner. Men det betyder också att regeringen kan, om den så önskar, ha en regerings uppfattning om näringslivets utveckling. Det kan gälla näringspolitiska eller industripolitiska frågeställningar. Men denna borgerliga regering har från början och därefter ofta deklarerat att endast marknaden skall bestämma. Regeringen skulle sålunda inte ha några näringspolitiska ambitioner. Regeringen skulle inte ha någon åsikt om huruvida det är bra eller dåligt om Volvo blir en stark part i förhandlingar med andra företag. Regeringen skulle inte ha någon åsikt om det är bra eller dåligt om Tobaksbolaget köps upp av utländska intressen. Så hette det -- i princip alltså. I praktiken är allt tvärtom. I Volvo-Procordiasaken har regeringen lyckats sätta sig på alla dessa stolar samtidigt, tvärtemot sina föresatser. Vi socialdemokrater har hållit en fast linje. Vi byggde upp förvaltningsbolaget Fortia. Det gjorde vi för att renodla de affärsmässiga relationerna till marknaden, och det fungerade bra. Det blev god ordning på affärsmässigheten i det statliga företagandet. Hade Fortia funnits kvar hade vi inte behövt stå här i dag. Men det första som gjordes av den borgerliga regeringen var att avskaffa Fortia. Och nu kommer det märkliga: Därmed lades i näringsministerns knä alla de företagsbeslut som marknaden är bäst på att hantera. Den moderate näringsministern drog statsföretagandet bort från marknaden, för att i stället politisera det på högsta nivå i sitt eget tjänsterum. Med Volvo-Procordiasaken har denna centralstyrning prövats i praktiken för första gången. Vi kan nu alla se att den på intet sätt höll måttet. När det var dags att gå från festtal och trossatser till handfast affärsmässighet och hårdföra förhandlingar -- för så skall det vara -- föll allt omkull. Vi möts här i dag. Den osäkerhet som skapats för Volvo och Procordia är beviset för hur oprofessionellt hela den här saken har skötts. Nu behöver den här röran redas ut, och svenskt näringsliv måste få besked om vem man har att göra med. Jag har svarat på min fråga. Nu ställer jag tre frågor till näringsministern: 1. När fick näringsministern första gången information om den tänkta Volvo 2. Varför förnekade regeringen till en början att man fått sådan information? 3. Har statsrådet Westerberg vid något möte med företrädare för Volvo eller Procordia framfört förslaget till att Procordia skulle köpa Volvo i stället för omvänt?

Fru talman! Sällan har det framstått som så tydligt som förra lördagen hur viktigt det är att hålla isär företagande och politik. Vad vi då bevittnade var ett fräckt försök från Sveriges största bolag, Volvo, att i kraft av sin ekonomiska makt, kombinerat med ett snabbt försök att skaffa sig ett opinionsmässigt övertag, genomföra en affär som skulle ha inneburit att företaget ''blåst'' skattebetalarna på flera miljarder kronor. Det problem som uppstår med maktkoncentration i ett litet land som Sverige har sällan synts så tydligt som den lördagen. På två sätt hade svenska folket ''blåst på'' miljarder kronor. För det första: Buden var alltför låga på de aktier som skattebetalarna äger i Procordia, och som Volvo dessutom vill reducera röstmässigt utan särskild ersättning till skattebetalarna. För det andra: Volvo skulle fått tillgodoräkna sig ett skattemässigt förlustavdrag värt flera miljarder kronor. Denna ytterligare kostnad för skattebetalarna har inte uppmärksammats tillräckligt i media. Vinstmaximering är okej för ett enskilt företag, naturligtvis, men vanlig vinstmaximering är inte allt som Volvo har ägnat sig åt. Företaget har agerat och spelat på ett obehagligt sätt gentemot landets demokratiskt utsedda regering. I förväg, innan man informerade regeringen, förefaller man ha sytt in den politiska oppositionen, som sedan studsade upp med bifallsrop så fort den här komplicerade affären offentliggjordes; en affär vars konsekvenser det tog två dagar för erfarna marknadsanalytiker att få ett någorlunda fast grepp om. Vidare har Volvo försökt lägga sig i hur staten bevakar skattebetalarnas intressen. Detta har skett genom att man med maktspråk sökt styra vilka representanter staten skall använda i sin partsroll som ägare av Procordiaaktierna. Jag tänker naturligtvis på Volvochefens tal om att privatiseringskommissionen borde kringgås och inte utnyttjas av regeringen. Från samhällsekonomisk synpunkt är det viktigt att en effektiv kapitalavkastning säkras. Tankarna med ett konglomerat som riskutjämnare går tvärtemot detta önskemål. Riskspridning och kapitalöverföring från verksamheter med låg lönsamhet till verksamheter med hög lönsamhet sker bäst på kapitalmarknaden. Även tidskriften The Economist har uppmärksammat denna aspekt av den här svenska affären och talar om detta under den talade rubriken Mad Mergers, vilket kan översättas med Galna företagsfusioner, och Economist backar upp svenska regeringens ''coola'' Viktigt från politisk synpunkt är naturligtvis att sådana konglomerat som Det Nya Volvo skulle innebära lätt medför en oacceptabel privat maktkoncentration på enskilda marknader. Som väl är medför dock den fortsatta internationaliseringen av den svenska ekonomin att privat maktansamling blir allt svårare att åstadkomma: med reducerade gränshinder av alla slag blir marknaden vidgad även för små länder.

I dag är det dyrare att flyga inrikes än utrikes, och för resenärernas skull måste det bli en ändring på det! Internationaliseringen för mig in på en annan aspekt av affären: Över en natt blev ''utlänning'' och ''utländskt ägande'' närmast skällsord, och ''svensk'' och ''svenskt ägande'' av verkstadsföretag, godis och läkemedelstillverkning gavs ett egenvärde som skulle motivera miljardrullning till just företaget Volvo. Både Volvo och socialdemokratin bör nog fundera vidare över halten i sin inställning till internationaliseringen av vår ekonomi och vår marknadsrätt. Att vara patriot är nog bra, men det får inte som i detta fall användas som motiv för förslag om ekonomisk diskriminering av utlänningar som vill investera i svensk tillverkningsindustri. Vad Sverige behöver är inte färre utan fler utländska investeringar, investeringar som ju ofta innebär import av ny teknologi och nytt organisatoriskt kunnande. Ett exempel är japanska biltillverkare på andra håll i Europa och i USA. Men hur kunde det då komma sig att Procordias styrelse gick med på detta försök till ''blåsning'' av den ena av sina två huvudägare, nämligen staten? P G Gyllenhammar är ordförande i både styrelsen för Volvo och styrelsen för Procordia. Vilken hatt bar han vid olika tillfällen, t.ex. på Procordias styrelsemöten? Bevakas affären på samma sätt inför båda styrelserna? Hur återgavs inför styrelserna regeringskontakterna och näringsdepartementets hållning? Det finns många dunkla punkter kvar att reda ut. Volvos ledning lyckades inte ''blåsa'' regeringen och skattebetalarna, men nog tycks man ha lyckats ''blåsa'' både ett antal socialdemokrater och olika styrelseledamöter i vårt näringsliv. Om det inte är så, blir Procordias agerande helt obegripligt. Tack och lov för att vi nu har en regering som kan hålla emot både inför storföretags maktspråk och inför socialdemokraternas applåder av en tänkt realisation av skattebetalarnas egendom.

Herr talman! Tidigare hette det att 1980-talet var klipparnas tid. Men klipparnas tid är uppenbarligen ännu inte förbi i Sverige. Klipparna i Volvo Procordiaaffären blir främst Volvos aktieinnehavare, och förlorare blir alla de tusentals småspararna i Procordia. Sammanslagningar och fusioner kan ha en poäng genom att man får vissa stordriftsfördelar och att kostnaderna kan hållas nere. I det här sammanhanget, i affären mellan Volvo och Procordia, ställer jag mig tveksam till stordriftsfördelarna: fiskbullstillverkning blandas med korvproduktion, ölproduktion, hotellrörelser och läkemedelsproduktion. Jag anser det inte heller riktigt att det av staten delägda Procordia indirekt via svenska folket går in och subventionerar verksamheten i Volvo, vars biltillverkning drabbats av dålig lönsamhet på grund av lågkonjunkturen. Genom försäljningen av statliga företag kan man åstadkomma ett spritt ägande. Det ger människorna möjlighet till ett ökat aktiesparande. Enligt centerns uppfattning skall försäljning av statliga företag ske i sådana former att en ökad aktiespridning främjas. Målsättningen måste vara att skapa ett spritt folkligt ägande och engagemang. Det förutsätter i sin tur regler som förhindrar att dominerande aktieposter kan samlas i en ägares hand. 1980-talet till koncentrationens årtionde. Det finns anledning att ställa sig frågan: Är det en fortsättning på detta koncentrationens årtionde som vi nu skall se när vi har hört applåder från ledande socialdemokrater för den nu aktuella affären? Jag tycker att den bara är ytterligare ett exempel och bevis på socialdemokratiskt intresse av att främja stora företag, stora konglomerat, och först föra samman olika maktkoncentrationer så att de balanserar varandra och sedan gifta samman dessa maktkoncentrationer med komplicerande ägarförhållanden som följd. Socialdemokraterna har tidigare medverkat till försäljning och börsintroduktion av olika företag. Jag tycker att det har funnits ett genomgående mönster i samband med de affärerna. Stora kapitalplacerare har alltid favoriserats, och utförsäljningskurserna på aktierna har varit låga. Det gäller PKbanken och det gällde Uddevalla Shipping en gång i tiden. Socialdemokraterna har därigenom främjat och förstärkt den redan starka ägar och maktkoncentrationen i svenskt näringsliv. Jag tycker att socialdemokraternas kärlek till Volvo är ganska unik. Tidigare har socialdemokraterna medverkat till att ge Volvo mångmiljardbelopp för investering i ny fabrik i Uddevalla. Därefter fick Volvo köpa in sig i Procordia. Någon tid senare och som kronan på verket blev Kjell-Olof Feldt rådgivare i Volvo. Nu är det flera socialdemokrater som har applåderat den senaste affären. Fru talman! Jag tycker att det är både anmärkningsvärt och intressant att se hur volvofieringen på olika områden under årens lopp har påverkat politiken och socialdemokraterna. Det finns personunioner mellan Volvo och Procordia. Dessa personunioner består företrädesvis av socialdemokrater. Jag vill ställa några frågor till Odd Engström. Av vilken anledning har socialdemokraterna under sin tid vid regeringsmakten medverkat till att Sören Mannheimer sitter både i Procordias styrelse och i Volvos? Av vilken anledning har man medverkat till att Stig Malm har en betydande position i Procordia? Av vilken anledning har man också sett till att Ulf G Lindén sitter i båda styrelserna? Vad motiverade socialdemokraterna att en gång i tiden släppa ifrån sig ordförandeposten i Procordia till P G Gyllenhammar? Vilka motiv är det som ligger bakom denna personunion med ledande industriföreträdare och ledande socialdemokratiska politiker i två av Sveriges största företag? Det finns anledning att ställa sig frågan: Vem styr socialdemokratin? Eller: Vem är det socialdemokratin styr?

Fru talman! Vår välfärd bygger på ett näringsliv som långsiktigt förmår att hävda sig i den internationella konkurrensen. Det är av största vikt att klara spelregler gäller och att ansvarsfördelningen renodlas. Staten skall koncentrera sig på att ge ramar för företagens verksamhet. Sveriges samhällsordning har alltför länge varit byggd på centralism och maktcentrering. Avvecklingen av denna ordning bör enligt kristdemokraterna vägledas av det som vi kallar subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Den av riksdagen beslutade privatiseringen av ett antal statliga företag kommer att leda till en breddning av ägandet. De anställda och allmänheten kommer att få möjlighet att teckna sig för aktier i dessa företag. Ett antal av företagen har mycket goda förutsättningar att bli riktiga folkaktieföretag även på kort sikt. Vissa andra företag måste ställas under omstrukturering innan det kan ske. Ett av de absolut bästa sätten att stärka produktiviteten och därmed Sveriges konkurrenskraft är betydande satsningar på infrastrukturen. Det är något som har försummats under många år. De medel som frigörs från försäljningen och som satsas på svensk infrastruktur är ett verkligt och bestående fortlevandeskydd för alla svenska företag. För närvarande är dessa resurser fastlåsta i statens ägo, men snart skall de kunna omvandlas till ett av landets slagkraftigaste regionalpolitiska instrument. Stat, landsting och kommuner bör koncentrera sig på sådana verksamheter där offentliga insatser verkligen kan förväntas vara överlägsna enskilda och kooperativa initiativ. Den nu aktuella frågan om Volvo och Procordia måste från statens sida hanteras så att skattebetalarnas intressen tillvaratas. De nackdelar som det föreliggande budet innebär är dels strukturella -- inga synergieffekter har kunnat påvisas -- dels mer kortsiktigt ekonomiska. Vår roll, riksdagens roll, är att tillvarata allmänhetens, skattebetalarnas och arbetstagarnas intressen. Sunda fusioner mellan företag bygger i regel på att man samlar resurser och därmed ökar slagkraften. Ett plus ett beräknas bli tre. Volvo--Procordiaaffären, om den kommer till stånd, riskerar att leda till att ett plus ett blir ett och ett halvt. En uppgörelse som innebär att medel överförs från Procordia och dess aktieägare -- staten och skattebetalarna -- till Volvo och dess aktieägare måste avvisas. Om vi lyssnar på omdömena från internationella bedömare, märker vi att kritiken i omvärlden mot affärsidén inte är mildare än den som en i stort sett enig ekonomkår och analytikerkår i vårt eget land står för. Om affären skulle gå i lås vill jag föreslå att det nya företagets namn skall bestå av delar av de båda gamla företagens. Mitt förslag är då Provolvo. Mitt latinkunnande är begränsat, men det nya namnförslaget skulle på svenska utläsas: För Volvo. Detta är i ett nötskal vad denna affär handlar om. Fördelarna med affären är uppenbara för Volvos aktieägare, åtminstone i det korta perspektivet. Det är självfallet inte förvånande att Volvos anställda och andra involverade från Volvos horisont är angelägna om att affären skall komma till stånd. Det är förståeligt och självklart. Genom affären skulle man få tillgång till Procordias ansenliga kassaflöde, och detta kan i en svår konjunktursituation klara av eventuella likviditetsproblem. Men vilka är fördelarna för Procordia? Vilka är fördelarna för skattebetalarna? Vilka är fördelarna för Procordias anställda, som självfallet också är intresserade av långsiktig anställningstrygghet? Försöken att genomföra affären innebär att man gifter samman Volvo och Procordia. Men det märkliga är att hemgiften i detta fall blir vackrare än själva bruden. Kritik har riktats mot de bedömningar som har gjorts av den s.k. privatiseringskommissionen och mot kommissionen som regeringens instrument för bedömningen av affärers hållfasthet. Denna metod har tidigare använts i många länder, t.ex. i Frankrike, och det är den framkomliga och självklara. Att ta råd av en grupp industriellt och ekonomiskt kunniga personer är helt nödvändigt och rimmar väl med regeringens ambition att minska politikernas roll i det direkta näringslivet. Men i dag är staten huvudägare eller storägare i många företag, och för att hantera den process som privatiseringen innebär måste rationella metoder användas. Och då är privatiseringskommissionen det enda tänkbara. I det sammanhanget kan jag, liksom Per-Ola Eriksson, inte låta bli att peka på den mycket märkliga situation som den tidigare socialdemokratiska regeringen skapat genom den styrelse för Procordia som man komponerat. En betydande personunion mellan Volvos och Procordias styrelser föreligger. Mer än var fjärde styrelseledamot i Procordia ingår också i Volvos styrelse. Pehr G Gyllenhammar är ordförande i båda styrelserna, och i Procordias styrelse omges han av icke helt obekanta vice ordförandena Sören Mannheimer är också ledamot av Volvos styrelse. Var det detta som gjorde att socialdemokraterna så snabbt kunde offentliggöra sin positiva hållning till affären? Hur ser socialdemokraterna i dag på Stig Malms tal om en blågul lösning? Inte skall väl vi i lilla Sverige bedriva en protektionistisk industripolitik samtidigt som vi alla är medvetna om de stora uppköp som svenska företag har gjort utomlands? Fru talman! Den socialdemokratiska kritiken mot regeringen bygger naturligtvis i grunden på att socialdemokraterna ogillar att regeringen -- i enlighet med riksdagens beslut -- vill sälja ut och privatisera företagen och bredda ägandet.

Fru talman! Jag är litet förvånad över den föreställning som hittills har utspelats. Jag är förvånad över Per Westerbergs inledande anförande. Jag tycker nämligen att det var ett traditionellt Per Westerberg-anförande, men i rätt bjärt kontrast till den Per Westerberg som framträdde i går i TV. Då sade Per Westerberg: Visst skall vi förhandla med Volvo om affären. Vidare förekommer uttalanden i pressen i dag om att den här affären inte alls är omöjlig om priset är det rätta. Det finns alltså inte några principiella låsningar. Jag tycker att detta är märkligt, särskilt som Per Westerbergs anförande till en del går ut på förtal av den andra parten i förhandlingar som jag uppfattar som seriösa. Jag blir också förvånad när företrädare för de andra riksdagspartierna gör stora ansträngningar när det gäller att förtala en förhandlingsmotpart. Jag tror inte att det är vare sig bra eller ansvarsfullt att hantera en så här stor affär på det sättet. Den här affären får ju betydelse för bortemot 100 000 arbetstagare i Sverige. Det gäller då de anställda i Volvo och Procordia. Man bör således hantera affären varsamt. Men det har man hittills inte gjort. Jag vill fråga Per Westerberg: Är det allvar när näringsministern vid sitt framträdande i TV säger att vi skall förhandla för att se om det går att göra en bra affär med Volvo? Eller är det bara ett spel för galleriet? ''SJABBEL'' står det överst på omslaget till Veckans Affärer nr 6/92. Där kan man också läsa att affären präglas av oklara avtal, dåligt förankrade bud, missförstånd, slarv och brist på förberedelser. ''Fiasko för alla parter'' är det omdöme som ges i Dagens Industri den 29 januari. Även om bedömare och affärstidningar är oense om huruvida det här med Volvo och Procordia är en bra eller dålig affär -- man är ju inte alls enig på den punkten, och det är för övrigt inte någon entydig bild som ges här -- är man i alla fall rörande ense på en punkt. Man tycker nämligen att den här affären har skötts oerhört dåligt. Jag skulle tro att alla inblandade bär skulden för att det har blivit som det har blivit. Men särskilt stor skuld bär enligt min mening regeringen och näringsminister Per Westerberg. Regeringens syn på staten och ägandet är minst sagt dogmatisk. Man hävdar bestämt att staten inte skall äga företag, och man har hafsat ihop en lista över 35 lämpliga försäljningsobjekt. Vidare har man skaffat sig en fullmakt från riksdagen, så att man kan genomföra försäljning på det sätt och i den takt som man själv finner lämpligt. En sådan ordning anser vi i vänsterpartiet är oacceptabel av demokratiska skäl. När staten skall göra så stora ingrepp i det svenska näringslivet och dess ägarstruktur som det här är fråga om måste avgörandet givetvis ske i riksdagen. Dessutom skall man vid avgörandet ta företag för företag. Som Odd Engström sade i sitt anförande har det fram till årsskiftet funnits en fungerande ordning för statens företagsaffärer. Förvaltningsbolaget Fortia skulle föra statens talan på ett smidigt sätt utan att politik i onödan blandades ihop med affärer. Den ordningen har den nya majoriteten upphävt. Man har tagit direkt kommando över de statliga företagen. Jämfört med den förra regeringen har man politiserat ägandet. Skapandet av den oberoende privatiseringskommissionen har medfört nya problem. Jag tror inte att jag har sett någon enda tidning där ordet oberoende eller ordet fristående inte försetts med citationstecken. I klartext innebär det att man ifrågasätter oberoendet. I tidningen Affärsvärlden nr 5/92 står det: Att blanda in den fristående privatiseringskommissionen i ägarspelet är däremot inget bra drag. Även här har ordet fristående försetts med citationstecken. Det finns kompetens i kommissionen. Men de mest kompetenta medlemmarna står inte fria från makteller ägarintressen. Ordförande Curt Nicolin t.ex. är ju Wallenbergsfärens främste vapendragare genom tiderna. I Dagens Industri sägs det att privatiseringskommissionen har blivit misskrediterad genom att den dragits in i den här affären, innan man har fått börja med sitt arbete. Det här är oerhört känsligt. Jag tycker att regeringen har gjort mycket stor skada. Den har medverkat till att misstanken har uppstått att den nya regeringen är Wallenbergs regering. Misstankar av det slaget kan inte utan vidare viftas bort. Skadan kan botas endast genom att man återgår till den gamla ordningen med Fortia som förhandlare och beslutande i mindre frågor samt med riksdagen på det traditionella sättet -- genom propositioner från regeringen, motionsskrivande, utskottsbehandling, utfrågningar, kammardebatter och beslut. Det är en demokratisk ordning och ett värdigt sätt att hantera frågorna. Sett till affärens innehåll går bedömningarna, som sagt, isär. Det är mycket svårt, ja, nästan omöjligt, att ta ställning. Vi instämmer i mångt och mycket när det gäller invändningarna mot själva affären. Det är svårt att se några synergieffekter. Det är också svårt att undgå att bli skrämd av storleken -- efter svenska förhållanden. Dessutom ifrågasätter vi möjligheterna att utveckla både personbilstillverkningen å ena sidan och läkemedelsindustrin och biotekniken å andra sidan. Allt detta gör att vi i vår preliminära bedömning är skeptiska till affären.

Fru talman! Även om Odd Engström inte svarade på min fråga skall jag till att börja med försöka svara på samtliga tre frågor som han har ställt. Det har hela tiden från min sida sagts att jag har fått information från Volvo i olika former om dess olika planer för framtiden -- även innefattande, helt eller delvis, Procordia. Jag har fått information redan från starten i oktober. Jag har också ställt en mängd frågor, inte minst för att kunna förstå de olika typer av affärer som man har velat göra för att få bästa möjliga beslutsunderlag. Jag vill även markera att vi inte har någon tilltro till något nytt stort statligt förvaltningsbolag som skall sköta statens olika bolag. Vi tycker nämligen att de statliga bolagen skall privatiseras. Och vi vet av erfarenhet -- inte minst från Odd Engström och hans partikamrater den här hösten -- att man, så fort det uppstår ett problem i ett statligt företag, inte går till Fortia. Man går direkt till departementet. Fortia blir alltså varje gång överkört, det är det vanliga trickset att gå förbi. Erfarenheterna från den gamla regeringen var inte heller mycket annorlunda. Vad som har skett i den här affären är i stället att vi vid våra kommersiella utvärderingar, när vi försökt ta till vara statens intressen som ägare av aktier, skattebetalarnas intressen, har kommit till slutsatsen att det här bör avisas och att motparten inte förefaller anse sig kunna övertyga oss om kommersiella och industriella finesser i den här affären. I stället överraskar man genom att lägga ett offentligt bud och försöka ställa den sittande regeringen inför ett fullbordat faktum. Jag kommer tillbaka till frågan: Vad skall man göra i en sådan situation? Inte säger vi att det är en principiellt riktig affär när det inte finns fog för det och när priset förefaller vara helt felaktigt enligt en nästan totalt enig finansanalytikerkår. Självfallet måste vi säga att vi, när det har kommit ett nytt bud, först skall lyssna på analytikerna för att få en riktig kommersiell och industriell utvärdering. Vad Odd Engström och hans gelikar i stället är inne på är den traditionella sammanblandningsekonomin, där det kanske finns en kulturkrock -- man tassar i kanslihuskorridorerna och tror att man på det sätter knyter upp det ena eller det andra statsrådet, eller regeringen, och därmed får en affär till stånd. Vi har i stället från första stund sagt: Vi skall ha en kommersiell industriell prövning. Vi skall ha en oberoende kommission som lämnar ett utlåtande till oss för att hjälpa oss med att fatta rätt beslut. Det är väl alldeles uppenbart att det var till stor nytta för oss och att det var något som socialdemokraterna skulle ha haft all anledning att ha under de gångna åren -- inte minst när det gäller Nordbanksaffären. Där lyckades man ju grundligt blanda ihop sina olika roller, som tillsynsmyndighet eller inspektör av marknaderna, och sätta upp villkor för hur marknaden skall fungera. Dessutom gällde det ägaransvaret i banken. Sedan har vi planerna beträffande Swedish princip är bolaget likvidationspliktigt redan elva tolv månader efter det att det bildats. Klart och entydigt kan man nog konstatera att det skulle ha behövts en kommersiell industriell prövning innan den affären gjordes. Det är nog det dåliga samvetet som kommer fram här. Vi har sagt att vi skall separera rollerna när det gäller att sätta upp ramarna för ekonomin och näringslivet och när det gäller det kommersiella, vårt ägaransvar i bolagen, så att vi tar till vara skattebetalarnas intressen. Därför talar vi om att vi skall privatisera för att göra den rollfördelningen ännu tydligare och minska risken för sammanblandningsekonomier av den gamla socialdemokratiska skolan. Jag skulle vilja återkomma till några punkter här. En del har hävdat att den här affären står på egna ben. Det är hävdats från de parter som gjorde upp affären. Uppenbarligen består de benen närmast av våt spagetti -- att döma av den kritik som har kommit. Men, Odd Engström, om man från socialdemokratin principiellt anser att detta var en riktig affär -- och det sade man ju redan på fredagkvällen, innan budet ens hade lagts -- får jag fråga: Vad är det principiellt riktiga i den här affären? Hur kan det pris se ut som staten kan acceptera när det inte finns någon samordningsfördel? Det säger bägge parterna i den här affären. Det är samordningsfördelen som skall motivera någon form av sockring av ett bud, ett överpris. Annars går det aldrig att räkna hem en sådan här sak. Det är det som är litet av ett moment 22 i den här affären. Den går inte att räkna hem. Av detta kan man dra den slutsatsen att det var ungefär det som Volvo och Procordia kom fram till. Det var därför man körde med modellen att försöka ställa regeringen inför fullbordat faktum. Det är inte den här typen av fusioner vi behöver. Och som sagt, vad är det principiellt riktiga i den här affären? Det undrar jag fortfarande, och något svar har jag ännu inte fått av någon enda person.

Fru talman! Näringsministern fortsätter mycket uppskruvat. Varför? Det är förunderligt att lyssna till två s.k. Hamilton, och höra hur de politiserar Volvo-- Procordia-affären in i minsta affärstekniska detalj. Marknadsekonomi, jo jo. Mina herrar, lägg band på er! Per-Ola Eriksson tog sig egentligen aldrig längre än till insinuationer. Sådant deltar jag inte i. Själv tänker jag försöka koncentrera mig på det jag är kompetent att behandla, oppositionens uppträdande och regeringens politiska ansvar. Det förhållandet att Volvo--Procordia-saken behandlas här i dag visar enligt vår mening att regeringen inte förmått bära sitt ansvar som exekutiv statsmakt. Så som den borgerliga regeringen valt att organisera sitt arbete utgör nämligen den dagliga skötseln av det statliga ägarskapet en viktig del av denna verkställande makt. Riksdagen har angett riktlinjer för hur detta ansvar skall bäras, vart analyser, beslut och dagligt linjearbete skall syfta. Detta är riktlinjer för regeringen, liksom för de myndigheter som regeringen väljer att delegera sitt ansvar till. Riksdagen skall visserligen därefter ges regelbunden redovisning av skeendet. Men det som sker här i dag är något annat. Här blir Volvo--Procordia-saken ett ärende därför att regeringen skött sina åligganden så illa att följden blivit konfrontationer och tumult. Saken har väckt stor uppståndelse, såväl här hemma som internationellt, eftersom det här är fråga om Sveriges största företag, ett företag vars öden följs med största uppmärksamhet av internationella observatörer i finansvärlden och av starka internationella kapitalintressen. I detta läge, när näringsministern, såsom han nu har satt sig, borde koncentrera sina krafter på att slutföra en viktig affärsförhandling, fast och konsekvent, ägnar han sig åt att författa försvarsskrifter i dagspressen, vilka har sin udd riktad mot ledningen för egna företag och samverkande affärspartner. Regeringen skall bära sitt ansvar som exekutiv statsmakt så att allmänna intressen inte skadas, utan tvärtom tillvaratas till allas båtnad. Detta skall i fråga om näringsverksamhet ske så att nationella intressen tillvaratas och företags, anställdas och kapitalägares verksamhetsförutsättningar och allmänna villkor värnas och stärks. I båda fallen har regeringen misslyckats. Berörda företag har skadats, såväl kortsiktigt, som detta kommer till uttryck i den dagliga börsvärderingen, som långsiktigt, i vad avser deras anseende på den internationella marknaden. Detta är allvarligt, herr näringsminister. Regeringen måste lastas för dessa skador. De har i hög grad uppstått till följd av brist på beslutskraft, men också på grund av oklarheter, glidningar och antydningar i uttalanden av företrädare för regeringen. Detta gäller i frågor om vilken information som har lämnats till regeringen, huruvida överläggningar och mer eller mindre förhandlingsliknande samtal har förekommit, liksom affärens omfattning, dess långsiktiga uppläggning och yttersta syfte. Som främste företrädare för en av ägarna har regeringen öppet ifrågasatt trovärdigheten hos en av sina affärspartner. Detta fortgår här i Sveriges riksdag i dag. Tidigare har det skett genom att offentligen gendriva vederbörandes uppgifter om hur bl.a. information lämnats till regeringen. Näringsministern är föredragande i regeringen av dessa frågor. Han har inte svarat upp mot det förtroende som det innebär att anförtros verkställande statsmakt. Vådorna av näringsministerns tillkortakommanden har inte lindrats genom statsministerns uppträdande i denna sak. Huruvida detta senare beror på statsministerns oförmåga eller ovilja är okänt för mig.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på Odd Engströms inledningsanförande och hans första replik, där han talar om att näringsministern är uppskruvad, tycker jag att det finns anledning att säga att Odd Engström inte har varit så litet uppskruvad heller i sina två framträdanden här. Jag tycker att det finns anledning att markera att det här inte bara är fråga om priset för Procordias köp av Volvo. Man kan också lägga principiella synpunkter på att det skapas ett enda stort företag, som kommer att få en så dominerande ställning i svenskt näringsliv, något som vi inte tidigare har varit vana vid. Om storaffären mellan Volvo och Procordia skulle komma till utförande enligt de ursprungliga tankegångarna, skulle den i sin förlängning inte heller vara en garant för att det blev ett helsvenskt, blågult företag, med svenskt majoritetsägande. Ett bud från den franske partnern, Renault, på en aktiemajoritet i Volvo har diskuterats i offentlighetens ljus. Därmed skulle man växa samman med andra delar av Europas näringsliv. Det finns en sak i det här sammanhanget som jag tycker bör diskuteras. Hur ser Odd Engström och socialdemokraterna på de s.k. stordriftsfördelar som i så fall kanske skulle vinnas på andra områden? Finns det en baktanke, när socialdemokraterna applåderar den här affären, att också på livsmedelsområdet och på dryckesindustrins område skapa europeiska storföretag utifrån svensk botten? När jag frågar Odd Engström om vad motivet har varit bakom personalunionerna mellan Volvo, Procordia och SAP, socialdemokratiska arbetarpartiet, kallas det att insinuera. Fru talman, så svarar en person som inte vill ge svar på den fråga jag ställde. Därför upprepar jag den. Odd Engström har en replik kvar, jag har det dess värre inte. Vad är det som har motiverat socialdemokraterna att under årens lopp så tydligt markera och favorisera Volvo, ekonomiskt, regionalpolitiskt och på annat sätt, och vad har motiverat ledande socialdemokrater att bilda personalunion mellan Volvo och Procordia?

Fru talman! Först skall jag svara på Rolf L Nilsons två frågor. Han skall läsa tidningarna litet bättre, inte så slarvigt som han uppenbarligen gör. Jag tycker inte det är bra att man driver människor som har tjänat ihop mycket pengar ut ur landet. Det skadar landet och det skadar möjligheterna att få fram riskkapital till såväl stora som små företag. Det framgår av artikeln i sig. Dessutom är det så, Rolf L Nilson, att den här affären inte bara går att motivera med pris. Den måste också kunna motiveras av att det skall finnas någon form av samgåendevinster eller något annat som är industriellt riktigt. Det är först då det kan finnas möjligheter att betala ett pris som motiverar ett samgående på det ena eller det andra sättet. Den här regeringen har inte haft någon som helst beslutsvånda. Efter det att vi fick ett bud på en torsdag eftermiddag, var det klart på fredag eftermiddag vad vårt ställningstagande skulle bli. Att man sedan arm i arm med socialdemokratisk opposition och med stöd av uttalanden som var klara på fredag, innan det egentligen hade presenterats vad budet skulle innehålla, gick ut och försökte ställa regeringen inför ett fullbordat faktum är allså inte jabbel från regeringen. Det är snarast jabbel från dem som lade budet som sådant. Man satsade allt på ett kort, men vi lät oss inte förskräckas och på det sättet slarva med skattebetalarnas pengar och göra dåliga affärer för skattebetalarna. Vi driver den linjen som vi har sagt från början: Det skall vara kommersiellt riktigt. Skattebetalarnas pengar skall tas till vara. Vi skall se till att det blir bra industriella lösningar. Jag tycker att den sammanblandningsekonomi som Odd Engström är inne på är anmärkningsvärd. Det är fråga om att man inte skall ha någon offentlighet, utan allt skall ske i dolda rum. Kommer det ut i offentligheten, när någon inte fått igenom sitt i de dolda rummen då det gäller en dålig affär för skattebetalarna, då är det jabbel när man tar till vara skattebetalarnas intressen. Nej, Odd Engström, det är inte det som är felet. Det är ni som har misslyckats, och ni tycker kanske att det är obehagligt, trots att ni hos er hade fått förankrat vad som skulle göras och vad affären skulle innebära. Det är naturligtvis litet besvärande för er att affären inte gick att försvara, att analytikerna närmast enhälligt är emot den, att våra rådgivare är emot den och att man, nu också såvitt jag förstår, är emot den från socialdemokratisk sida. Åtminstone anser man att priset var alldeles fel, då svenska skattebetalare skulle ha förlorat tusentals miljoner av sina sparpengar. Det var inte detta det var fråga om, utan det var fråga om att ni har misslyckats att få det ni ville. Ni försökte i de stängda rummes mytologi få fram olika typer av affärer som ni har varit vana vid. Vi gör kommersiella prövningar, industriella prövningar och ser till att det är genomförbart och blir bra. Trots att jag har svarat på alla Odd Engströms frågor har jag inte fått svar på någon av de tre ganska enkla frågor som jag har ställt. Vad är rätt pris i den här affären? Finns det över huvud taget något rätt pris, när det inte blir någon samordningsvinst mellan företagen? Ni har ju sagt att ni principiellt är för affären. På vilken grund är ni principiellt för affären? Vad är det som är bra i en sammantagning mellan Procordia och Volvo? Detta har ju ingen förklarat, annat än Ian Wachtmeister som kommit med en antydan om vad som skulle kunna tänkas vara bra, om man lättar på någon förlåt och gör något antagande om framtiden. Det finns inget svar från socialdemokraterna, utan bara någon form av uppställande på en affär som fullständigt dömts ut av den helt dominerande delen av alla industri och finansanalytiker här i landet. Vi vill självfallet försöka se till att vi får bra lösningar, men jag har svårt att se hur en sådan här affär kan bli bra. Även med Ian Wachtmeisters scenario kommer man ju fram till den situationen, att skulle Volvo någon gång i framtiden göra en jättebra affär, som fördubblade kursen på Volvos aktier, finns det fortfarande ingen samordningsvinst mellan Procordia och Volvo, vilken motiverar att man betalar en nödvändig överkurs för att möjliggöra en fusion. Det måste finnas något affärsmässigt riktigt i det hela, annars kan man inte betala överpriser. I så fall förslösar man ägarnas -- i det här fallet i stor utsträckning skattebetalarnas -- pengar. Det är därför man har hamnat i den här underliga situationen. Inga samordningsvinster -- då är det väldigt svårt att få fram ett acceptabelt bud, om inte några ägare är beredda att stå för kostnaderna, och det anser vi inte att skattebetalarna skall göra. Självfallet är vi skyldiga att förhandla med Volvo om det avtal som den gamla socialdemokratiska regeringen ingick med Volvo i samband med den s.k. Procordia--Pharmacia-affären. De förhandlingarna skall helt klart slutföras. Vi går förutsättningslöst in i dem. Någon affär enligt det upplägg som nu finns är inte aktuell som sådan. Vi kommer att föra förhandlingarna så, att vi tillvaratar skattebetalarnas intressen, se till att det inte blir de som skall betala den här typen av affär. Vi skall givetvis också försöka se till att vi får bra lösningar för Procordia och Volvo, men vi är inte beredda att offra det ena bolaget för det andra. Det är alldeles för många anställda, det är alldeles för många människors arbeten som står på spel, och det är alldeles för många småsparares pengar som inte får förstöras.

Fru talman! Näringsministern vill helst tala om socialdemokraterna. Jag kan förstå det. Men vi är här nu för att granska regeringens uppträdande och regeringens ansvar. Det är bl.a. det vi har riksdagen till för, herr näringsminister, alltså hur man hanterar sin makt som regering. Regeringen kan visserligen delegera delar av sin makt till underställd myndighet. Då har regeringen att noga begrunda och noga överväga att den som får uppgiften att utöva denna delegerade offentliga makt också står fri och utan band till organisationer, företag eller andra grupperingar, vilkas finansiella intressen berörs av maktutövningen, direkt eller indirekt. Detta för att den som utses inte skall kunna misstänkliggöras av illasinnade, eller pådyvlas avsikter eller hållningar som urholkar trovärdigheten i hans eller hennes beslut och rekommendationer. Vid inrättandet av den särskilda kommissionen liksom vid beslutet om att överlämna ansvaret för analyser och tungt vägande rekommendationer på denna särskilda privatiseringskommission brast regeringen i båda dessa stycken av sin maktutövning. Ansvaret för det bör ensamt bäras av näringsministern som föredragande i dessa frågor. Han bör nu begrunda att hans obetänksamhet redan lett till att man ifrågasätter hedervärda ledamöter av denna kommission och deras oväld. Dessa frågor är av stor vikt, för det handlar ytterst om regeringens ansvar att rida spärr mot den sortens insinuationer när det gäller svenska medborgare som bara gör vad de försöker göra just som hedervärda medborgare. Därför är det så viktigt att vi socialdemokrater nu lämnar näringsministerns agerande i denna del av saken vidare till granskning i konstitutionsutskottet. Fru talman! Jag har försökt visa hur näringsministern brustit i flera stycken av sin ämbetsutövning. För detta förtjänar han enligt min mening klander. Näringsministern har här i dag fortsatt med långa försvarstal. Jag uppmanar statsrådet: Håll upp och gör nu inte ytterligare skada. Begrunda i stället det ovärdiga i att en regeringsledamot skyller ifrån sig på andra. En regering, herr näringsminister, skall verka för land, näring och folk. Ett statsråd skall ta ansvar och bära ansvar som en vuxen karl. Gå nu hem, herr näringsminister, och ta er del av ansvaret för de 40 000 personer som gör sitt bästa som anställda i Procordia -- det som kallas att man tar ägaransvar. Gå nu hem, herr näringsminister, och se till att denna sak avslutas på ett värdigare sätt än den inletts.

Fru talman! Jag noterar att Odd Engström under hela denna debatt vägrat svara på de centrala frågor som jag upprepat i varje inlägg: Vad var rätt pris för socialdemokraterna? Vad har gjort att man anser den här affären vara principiellt riktig? Den nuvarande regeringen, precis som jag själv, anser att vi kan ta in de rådgivare vi önskar, oavsett bakgrund, och höra vad de har för råd att ge oss för att få en kommersiellt riktig prövning, en industriellt riktig prövning. Jag tycker att de solkiga insinuationer som Odd Engström gör i dessa avseenden är utomordentligt anmärkningsvärda. Rådgivare är positiva, det är vi i regeringen som slutligen fattar besluten. De har klart framgått hur den beslutsordningen har legat. Socialdemokraternas agerande i affären får de själva stå för. Vi har försökt särskilja statens två roller i egenskap av ägare genom att ta in kompetens och inte själva tro oss om att kunna göra denna kommersiella och industriella utvärdering. Vi har fått bifall från nästan alla i den meningen att vi haft rätt i vår bedömning och när det gäller den rådgivning vi fått. Vi har därmed, som jag ser det, tagit ett korrekt beslut. Vi har också sett till att vi tar det industriella ansvaret genom att sätta upp ramarna för hur företagen skall agera. Det är detta vi gör normalt i vår regeringsutövning. Vi skall se till att vi separerar ägarrollen än mer från regeringsutövningen genom att privatisera de statliga företagen och därmed se till att de får den bästa utvecklingskraften. Den här regeringen tar ansvar för ägandet, tar ansvaret för skattebetalarnas pengar, och vi sitter i förhandlingar för att på det sättet -- trots det som har varit -- försöka finna en lösning som är bra för skattebetalarna, tar till vara deras pengar, se till att vi får en lösning som är bra för de anställda i Procordia men även för de anställda i Volvo. Därför lyssnar vi på råd. Vi är icke så förmätna att vi säger att det är en principiellt riktig affär utan att kunna svara på en endaste fråga, så som har varit fallet med Odd Engström här i dag.

Fru talman! Först vill jag beklaga att jag inte fanns på plats för att besvara interpellationen vid rätt tidpunkt. Det finns förklaringar till att det blev så men givetvis ingen ursäkt. Jag skall inte göra om detta, hoppas jag. Harald Bergström har frågat mig om det aviserade systemet, enligt vilket de offentliga bidragen skall följa eleven, innebär att en kommun kan neka en elev att gå i grannkommunens skola i det fall motsvarande utbildning kan anordnas i hemkommunen och om det finns planer på att fastställa den interkommunala ersättningen centralt. Låt mig inledningsvis erinra om de ställningstaganden som 1990/91 års riksmöte redan har gjort. De innebär bl.a. att elever och föräldrar fr.o.m. läsåret 1992/93 ges större möjligheter att själva välja skola på grundskolenivå. Från denna tidpunkt skall nämligen kommunerna fördela verksamhetsbidrag till resp. skola oberoende av om den tillhör det offentliga skolväsendet eller är en fristående skola. Riksdagen uttalade också att kommunen så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt skall tillgodose föräldrars och elevers önskan om placering vid viss skola. I grunden ligger dock bestämmelsen om att eleverna skall få så kort skolväg som möjligt. En elevs önskemål om att få gå i en skola nära hemmet skall sålunda som regel inte behöva vika för en annan elevs önskemål om placering vid viss skola. Rätt att antas till ett nationellt program i gymnasieskolan har elever som bor i den kommun som anordnar utbildningen eller i en annan kommun som tillhör samverkansområdet för utbildningen. I det fall utbildningen saknas i elevens hemkommun eller i samverkansområdet eller om eleven med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl för att gå i skolan i annan kommun än hemkommunen har eleven också rätt till utbildning i annan kommun. Dessa bestämmelser gäller fr.o.m. läsåret 1992/93. Min ambition är att ytterligare stärka valfriheten inom hela skolsystemet. En sådan utveckling kommer på sikt att befrämja såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Förslag med denna inriktning bereds f.n. inom utbildningsdepartementet. Jag är samtidigt medveten om att en kraftig ökning av andelen elever som väljer skolor i andra kommuner än den egna, främst när det gäller utbildning på gymnasial nivå, i vissa fall kan stå i motsats till kommunens ansvar att förvalta de offentliga medlen på effektivaste möjliga sätt. Det är regeringens ambition att medverka till större möjligheter att välja skola, såväl mellan fristående och kommunala som mellan kommunens skolor och angränsande kommuners. Valfrihet bör dock inte innebära en automatisk rätt att öka kommunens kostnader när likvärdiga alternativ finns. De frågor som Harald Bergström har ställt saknar således inte relevans. I avvaktan på att beredningen i dessa frågor är slutförd är jag emellertid inte beredd att diskutera den närmare utformningen av systemet. Jag får därför nu inskränka mitt svar till Harald Bergström till en försäkran om att de frågor han har väckt kommer att analyseras i det fortsatta beredningsarbetet inom regeringskansliet.

Herr talman! Harald Bergström har alldeles rätt. Jag är svävande i svaret eftersom det är svåra frågor. Det råder en konflikt mellan två principer. Det finns en tydlig ambition i de riksdagsbeslut som har fattats att elevens val skall vara vägledande och att man så långt som möjligt skall sträva efter att följa de önskemål eleven har. Samtidigt är det, som Harald Bergström beskriver, en stor svårighet för kommunen om många elever väljer att i en annan kommun få en utbildning som hemkommunen faktiskt tillhandahåller. Då uppstår gränsdragningsfrågan. Min principiella utgångspunkt i den här diskussionen är att riksdagens ambition att elever skall kunna välja skola skall gälla. Men det får inte bli orimligt för kommunerna att klara detta. Det är skälet till att vi förbereder en proposition, som förhoppningsvis kommer under våren, där vi reder ut en del sådana frågor. När det gäller principerna för elevers val på gymnasiet har vi inte kommit lika långt i frågan om en skolpengsprincip som är klargjort på grundskolenivå -- detta trots att vi inte är riktigt klara med grundskolan heller. Det kommer även där en proposition i vår. Frågan är svår att lösa på gymnasienivå, eftersom kostnaderna varierar mycket och programmen fungerar annorlunda. Vi har i budgetpropositionen i år föreslagit mer pengar för att kunna utjämna vissa skillnader mellan offentliga och fristående gymnasieskolor. Men den fråga som Harald Bergström tar upp är en sådan som vi inte riktigt har löst. Jag är ledsen att jag inte kan ge fler detaljer. Vi arbetar så snabbt som möjligt, väl medvetna om att kommunpolitiker tvingas att fatta beslut ganska snart. Det är viktigt att få en enhetlig princip som gäller i hela landet. Kommunerna har gemensamt ett intresse av att finna lösningar på frågan. För både lämnande och mottagande kommuner är detta en konflikt som kan bli svårhanterlig. Jag tycker att de frågor som nu tas upp skall diskuteras när kommuner söker samverkansavtal med andra kommuner för att reda ut samarbetet om utbildningar som inte finns i alla kommuner. Man kan då försöka komma fram till en gemensam ståndpunkt i dessa frågor. I en del fall handlar det om att strömmarna går åt båda hållen. Då kan det vara enklare att lösa situationen med interkommunal ersättning. Däremot kan det vara svårare för en kommun som ständigt får skicka i väg elever utan att ta emot andra elever. Vi skall försöka ge riktlinjer och försöka få riksdagen att fatta vissa principiella beslut under våren. Det är det svar jag kan ge till Harald
Herr talman! Jag konstaterar att frågan är komplicerad. Det är ofta små kommuner som kommer i kläm bredvid en större grannkommun som av tradition kan ha varit den centrala gymnasieorten. Jag vill önska lycka till, och jag hoppas att vi får ett gott resultat. Jag är inte emot valfriheten. Men den får inte bli på bekostnad av besvärligheter, osämja osv. mellan kommuner och ekonomiska besvärligheter i små kommuner.

Fru talman! Rolf L Nilson har ställt fyra frågor angående försurningen. Den första frågan gäller om jag nu kan meddela att en Öresundsbro för vägtrafik inte kan komma i fråga bl.a. på grund av den allt allvarligare försurningssituationen. Den andra frågan gäller vilka extraordinära åtgärder och krav regeringen kommer att vidta och ställa för att förmå våra grannländer att minska sina försurande utsläpp. Den tredje frågan gäller vilka åtgärder regeringen avser vidta för att fastställda mål beträffande reduceringen av kväveoxidutsläppen skall nås. Rolf L Nilsons fjärde fråga gäller vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska försurningsskadorna tills utsläppen har reducerats till en nivå som naturen tål. När det gäller den första frågan om en fast förbindelse över Öresund har regeringen i regeringsförklaringen konstaterat att riksdagen har godkänt avtalet med Danmark om byggandet av en sådan förbindelse. Efter godkännande i det danska folketinget är nu detta ett folkrättsligt bindande internationellt avtal. Det framhålls i regeringsförklaringen att det konkreta förslaget till utformning av förbindelsen kommer att bli föremål för en miljöprövning enligt naturresurslagen, miljöskyddslagen och vattenlagen. Miljöprövningen skall bl.a. gälla en fast förbindelses regionala påverkan samt effekter på Öresund och Östersjöns miljö. Det är viktigt att framhålla att regeringens prövning kommer att starta först när en ansökan kommit in från projektets huvudmän. En sådan ansökan skall enligt naturresurslagen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. När ansökan har inkommit till regeringen kommer den att sändas på en bred remiss till bl.a. regionala och lokala intressenter. När det gäller den andra frågan om våra grannländers utsläpp av försurande ämnen vill jag inledningsvis erinra om att gränsöverskridande luftföroreningar som svaveldioxid och kväveoxid regleras internationellt inom FN-konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar, LRTAP. Regeringen verkar inom ramen för konventionsarbetet för att ett skärpt internationellt avtal om begränsningar av svaveldioxidutsläppen skall undertecknas senast år 1993. Sverige driver att det nya avtalet skall baseras på ett fastställande av de minskningar av utsläpp som behövs för att inte överskrida de kritiska belastningsgränser naturen sätter. Övriga åtgärder som är aktuella är ett intensifierat samarbete med Öst och Centraleuropa. Ett öppet och demokratiskt samhälle skapar förutsättningar för en effektiv resurshushållning och ett framgångsrikt miljöarbete. På grund av behovet av åtgärder i Öst och Centraleuropa för att minska nedfallet av försurande ämnen i Sverige kommer regeringen att aktivt stödja miljöåtgärder i dessa länder. Speciellt gäller detta effektivare energisystem. Inom ramen för ett EG-medlemskap skulle Sverige få visst inflytande på EG:s miljöpolitik samt kunna påverka EG:s uppträdande i internationella sammanhang. Förutom arbetet inom ramen för LRTAP, FN konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar, arbetar Sverige aktivt för ett undertecknande av en bindande internationell överenskommelse om begränsning av klimatgaser, inom ramen för en klimatkonvention vid Riokonferensen om miljö och utveckling i juni i år. En klimatkonvention kan komma att påskynda både utvecklingen av energisnålare teknik och utvecklingen av miljömässigt bättre alternativ till fossila bränslen. När det gäller den tredje frågan om kväveoxidmålet vill jag påminna om att kväveoxidutsläppen växte snabbt i Sverige under 1950 och 1960-talen medan de under 1980-talet i stort sett har varit konstanta. Utsläppen från energianläggningar har under 1980 talet minskat med ungefär en tredjedel medan utsläppen från trafiken har ökat. Hittills genomförda och beslutade åtgärder inom framför allt energiproduktions och trafiksektorn har uppskattats leda till en minskning av kväveoxidutsläppen med 30 % mellan 1980 och 1998. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen rörande kväveoxidutsläppen bl.a. genom en förbättrad miljörapportering, för att säkerställa att de fastställda målen nås. När det gäller den fjärde och sista frågan om försurningsskador vill jag framhålla att det årligen sprids ca 200 000 ton kalk i sjöar och vattendrag för att motverka effekterna av försurningen. En treårig försöksverksamhet pågår för närvarande med kalkning och vitaliseringsgödsling av skogsmark, då även marken är påverkad av försurningen. Kalkningsverksamhet har pågått sedan 1970-talet i Sverige och har hela tiden utökats. Anslagen för kalkning har ökat från ca 10 milj.kr. per år till Den intensivaste kalkningen har bedrivits i södra och sydvästra Sverige, men på senare år har kalkningsverksamheten vuxit kraftigt även i Norrland. Genom kalkning återställs sjöarna kemiskt och halterna av aluminium och andra giftiga metaller sjunker. När det gäller kalkningens biologiska effekter visar studier på att arterna efter hand stabiliseras till vad vi finner i opåverkade vatten. Enligt en nyligen gjord uppskattning har vi kalkningen att tacka för ca 40 % av dagens totala produktion av vild lax i Sverige. En fjärdedel av den totala sträckningen av vattendragen skulle utan kalkning ha varit allvarligt försurningsskadad i dag. Kalkning kan dock aldrig helt återskapa en naturlig ekologisk balans. En kraftig begränsning av nedfallet av försurande ämnen är nödvändig för naturligt fungerande ekosystem i Sveriges vatten.

Fru talman! Även om jag läste upp ett formellt interpellationssvar kan jag försäkra Rolf L Nilson att det inte är någon brist på engagemang i de här frågorna. Jag anser att det hot som försurningen utgör är ett av de allvarligaste som vi har att brottas med. Problemet är att vi har en betydande miljöskuld, dvs. vi har försummelser i det förflutna som inte låter sig påverkas på kort sikt. Vi vet båda att utgångsläget är sådant. Många av de åtgärder som krävs är dessutom av systemkaraktär, dvs. de tar lång tid att förverkliga. Jag skall bara nämna några exempel som jag också tror att vi är helt överens om. Om vi i Sverige i ökad utsträckning satsar på kollektivtrafik och järnvägsutbyggnad, vilket vi har segdragit alltför länge, är det klart att detta också påverkar trafikstrukturen. Det gäller inte minst den tunga trafiken och möjligheten till godstransport på järnväg etc. Att göra Sverige mer effektivt ur transportsynpunkt när det gäller kollektiva transporter är en av regeringens viktiga huvudlinjer. Men det är klart att det inte låter sig göras omedelbart. Effekterna kommer långsiktigt. En annan sådan fråga gäller ju förändringen av energisystemet. Jag tillhör dem som ansåg att vi i Sverige befann oss i en betydande kris när det gäller energipolitiken över huvud taget under 1990 på grund av att det hade tagit så lång tid att få klara politiska signaler efter folkomröstningen 1980. Vi förlorade nästan ett helt decennium. Därför var energiöverenskommelsen viktig, även om vi, från vår utgångspunkt, tycker att den kunde varit ännu bättre, men den gav en viktig politisk signal. Den gav en politisk signal för användning av biobränsle och det är, det vet vi båda, ett av de säkraste sätten att undvika negativa effekter på klimatet när det gäller koldioxidutsläppen och försurningsskador i naturen i övrigt. Regeringen har på det området aviserat en proposition som följer upp energiöverenskommelsen i den delen. Sedan ytterligare några svar på de konkreta frågor som Rolf L Nilson ställde. Öresundsbron är ju en del i den här långsiktiga strukturförändringen. Jag skall inte gå in på den partipolitiska debatten, men det är ett faktum att Sveriges riksdag före valet, med majoritet inget av våra partier deltog i den majoriteten, har beslutat att en Öresundsbro skall byggas. Men den skall föregås av en miljöprövning. Den miljöprövningen har ännu inte ägt rum. Det var därför regeringsförklaringen särskilt behandlade den här frågan. Där togs två aspekter upp konkret. Den ena var effekterna på Östersjöns vatten och genomströmningen i Öresund. Sedan var det de regionala effekterna som jag också nämner i interpellationssvaret. Problemet är naturligtvis att vi inte har haft den här miljöprövningen och miljökonsekvensbeskrivningen i ett tidigare och förberedande skede. Det har jag kritiserat tidigare, och jag anser fortfarande det. Nu har vi att vänta på ansökan med miljökonsekvensbeskrivningen. Därefter sker prövning. Om jag inte minns fel har vi haft en debatt om detta tidigare. Jag är angelägen om att betona att miljödepartementet i den här frågan i stort sett fungerar som en domstol. Vi kan lägga förutsättningarna till rätta för den här prövningen. Det sker genom statsrådet Thurdins försorg genom kontakter med Danmark i första hand och i andra hand också med andra länder runt Östersjön som har ett legitimt intresse att lägga fram sina synpunkter på hur en Öresundsförbindelse kan komma att se ut och vilka konsekvenser den kan få. Svaret på den första frågan som Rolf L Nilson ställde om det är möjligt att vägbron stoppas, ligger egentligen i regeringsförklaringen. Om miljöprövningen skall ha någon betydelse är det naturligtvis möjligt. Men det som är avgörande är fakta i målet. De borde ha kommit fram före det här beslutet i Sveriges riksdag. Men de har inte gjort det. Vi avvaktar alltså på den punkten. Jag har personligen haft samtal med EG företrädare, och inte vilka som helst, och de är också intresserade av att hålla sig informerade. Det vet vi också av deras brevväxling med den danska regeringen. När det gäller åtgärder mot bilismen vill jag bara nämna två åtgärder som regeringen redan vidtagit och som är två viktiga markeringar. Den ena är borttagandet av punktbeskattningen när det gäller etanol. Detta är naturligtvis också en markering av bioenergins värde. Den skall värderas miljömässigt. Den andra är miljöklassningen av bilar. Den togs som principbeslut i juni förra året och är numera verkställd, trots protester från en del håll. Jag återkommer till övriga frågor i nästa inlägg.

Fru talman! När det gäller miljöprövningen utgår jag bara från den faktiska situationen, utan att göra någon ''förhandsprövning'' eller värdering. Miljöprövningen innehåller inte enligt de lagar som är uppräknade i mitt interpellationssvar någon uttalad restriktion som förhindrar olika alternativ, dvs. inte heller ett nej. Det är den legala grunden för mitt svar. Dessutom kan man tillägga att inte heller regeringsförklaringen innehåller någon sådan restriktion. Det är mitt svar på den första frågan. När det gäller systemförändringar vill jag göra en litet längre exkurs. Det är viktigt att man är medveten om vad det här kräver. Miljö och naturresursdepartementet är ju ett departement som skall fungera över alla sektorer där en helhetssyn krävs. Men detta förutsätter naturligtvis en aktiv medverkan från samhällssektorer som verkligen är sektorsavgränsade. Det gäller beträffande kommunikationerna, som jag har nämnt, och där ligger bl.a. järnvägsutbyggnaden. Det gäller också beträffande energisystemet, som ligger under näringsdepartementet. Ni kan därför här i riksdagen ibland möta en och annan skillnad i betoning, eftersom vi har olika roller i de skilda departementen. Det är viktigt att veta att miljö och naturresursdepartementets roll är att vara pådrivande och kravställande i förhållande till sektorsdepartementen. Jag har också försökt tala om att ur denna synpunkt, dvs. ur miljökravens synpunkt, är miljödepartementet att jämställa med finansdepartementet, och så måste det vara. Denna pedagogiska vinkling är viktig att utveckla, eftersom detta också är en del av det tänkande som utvecklades i den miljöproposition som antogs av riksdagen under den förra valperioden. Det här måste också fullföljas i regeringsarbetet; annars har det ingen effekt. Men detta innebär inte att miljödepartementet skall sitta med alla styrspakarna i sin hand, utan det skall regeringen i sin helhet och miljödepartementet i förhållande till sektorsdepartementen ha, på det sätt som jag har beskrivit. Härav framgår också att det ibland kan vara en ganska jobbig beslutsprocess, och där är det viktigt att man är konsekvent. Men på den här punkten har det ju markerats från regeringen, genom de åtgärder som jag nämnde i mitt förra inlägg, att saker och ting i varje fall är på väg åt rätt håll när det gäller miljöanpassad beskattning och miljöklassning av bilar. Ställningstagandena på dessa områden är naturligtvis inte omfattade av alla, utan detta har varit konfliktfyllda områden. När det gäller miljöklassning av bilar har det ju också förekommit synpunkter från EG. Jag tänker besöka EG-kommissionen under februari månad, och då avser jag att på denna punkt ta upp en öppen debatt och klargöra vårt ställningstagande. Jag har i det avseendet bästa möjliga grund att stå på från regeringsförklaringen, nämligen att högsta möjliga ambitionsnivå skall tillämpas. Jag behöver alltså inte på något sätt anpassa mig i det sammanhanget. Begreppet grannländerna är ju stort och vitt. Jag var förra veckan i Nairobi och träffade många av mina kolleger. Det viktiga var då naturligtvis förberedelserna för Rio-konferensen. Jag vill betona att Sverige har ett särskilt ansvar för att vi skall få konkreta resultat i det sammanhanget. Det kommer inte att vara enkelt. Maurice Strong uttalade sig då om utsikterna för UNCED konferensen. Han hade dessutom veckan före varit på besök i Sverige, och vi hade därvid haft överläggningar med honom. Han sade att de rika länderna aldrig har känt sig så fattiga som nu och att det påverkar möjligheterna att stå för de additionella resurser som kommer att behövas för att u-länderna skall kunna göra det som krävs av dem. Jag har träffat flera u-landsrepresentanter under min resa, och jag kan säga att i varje fall en majoritet av dem inte accepterar något annat än en likvärdig behandling. Det betyder väl bl.a. att de inte låter sig tvingas till något, om de sedan inte får vara med och påverka hur saker och ting skall göras. I fråga om Östersjön, som ju ligger oss närmare, har regeringen med uppdelningen av anslagen till bistånd och Östersjösamarbete klargjort att vi är beredda att gå vidare och satsa på bådadera.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka kriterier som gäller för svenskt diplomatiskt erkännande och om någon förändring har skett i vår praxis. Svensk politik vad gäller erkännanden av nya stater följer de folkrättsliga principer som ett stort antal länder bekänner sig till. Nu, liksom tidigare, kräver vi att det finns ett folk, ett territorium samt en regering som förmår utöva kontroll över territoriet. Bedömningen av huruvida dessa tre kriterier för erkännande föreligger måste ske med hänsyn till omständigheterna i det konkreta fallet. Kriteriet folk är uppfyllt beträffande de stater vi nyligen erkänt. Kravet på territorium innebär inte att territoriet måste vara i detalj fixerat genom en gränsdragning -- Israel invaldes i FN 1949 trots att gränserna var omstridda. Kravet på kontroll skall sammanvägas med andra folkrättsliga hänsyn -- en rätt till självbestämmande kan sålunda kompensera viss brist på kontroll som är en följd av yttre påverkan. Någon plikt att erkänna nya stater finns inte i folkrätten. Vid några tillfällen har Sverige av politiska skäl valt att avvakta med erkännanden. Så var fallet med Nordvietnam, som erkändes år 1969, DDR, som erkändes år 1972 och Nordkorea, som erkändes först år 1973. I övrigt har Sverige undvikit att foga politiska villkor eller förutsättningar till de tre juridiska kriterierna -- och detta trots att sådana villkor varit fullt möjliga enligt folkrätten. Den situation vi -- tillsammans med andra regeringar -- nu står inför präglas av unika företeelser som Sovjetunionens upplösning och Jugoslaviens sönderfall, samtidigt som det internationella samfundet, inte minst inom EG:s och ESK:s ramar, utvecklat nya samarbetsformer för att i de nya staterna säkra en respekt för gällande internationella regelverk. De nya staterna förväntas således ansluta sig till de regler och förpliktelser som Sovjetunionen och Jugoslavien tidigare bekänt sig till, därmed också till de normer om mänskliga rättigheter, demokrati och ekonomisk frihet som Europas stater enats om i Parisstadgan.

En ny tid kräver nya tänkesätt och nya handlingsmodeller. Hans Göran Franck har särskilt frågat mig om 1955 och erkändes av Sverige samma år. Erkännandet har legat fast sedan dess och varit opåverkat av det förhållandet att Sverige under 1980-talet varken haft förbindelser med exilkoalitionens Demokratiska Kampuchea eller med Phnom Penh-regimen.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

Fru talman! Jag delar Hans Göran Francks uppfattning att det är värdefullt att dessa frågor kan redovisas klart och öppet och att vi har en diskussion om dem. Därför var det bra att jag fick möjlighet att svara på denna fråga för att klart kunna redovisa att de grundläggande kriterierna för erkännande ligger fast. Men det som har skett och som jag tar upp i svaret är att vi befinner oss i en ny situation med Sovjetunionens och Jugoslaviens upplösning plus det mycket värdefulla att vi har byggt upp ett regelverk inom Europa. Och vi har alla möjligheter att infoga och inlemma de nya staterna i detta regelverk. Jag tycker att det är ett framsteg i Europa och internationellt att man nu erkänner denna typ av regelverk. Hans Göran Franck ställde en konkret fråga om Cambodja. Sverige har aldrig averkänt staten, men under en tid under 1980-talet förekom det inte några diplomatiska förbindelser. Sverige genomförde i december via ambassaden i Bangkok ett ackrediteringsbesök i Cambodja, och ett brev undertecknat av statsministern har gjort att ambassadör Ternström i Bangkok nu är sidoackrediterad till Phnom Pehn. Sverige har på detta sätt tagit ett initiativ som inte alla länder har gjort. Schweiz och Nederländerna har gjort på detta sätt, men övriga nordiska länder har avvaktat.
Fru talman! I anslutning till det svaret vill jag ställa följande fråga till utrikesministern. Vad anser utrikesministern att nästa steg kan bli när det gäller förhållandet till Cambodja? Är det möjligt att vi får en beskickning där, och öppnar detta möjligheter till bistånd? Jag delar utrikesministerns uppfattning att en ny tid kräver nya tänkesätt och nya handlingsmodeller. Det är alldeles givet. Men å andra sidan kanske det inte är så preciserat i svaret vad utrikesministern har i tankarna. Jag är ändå tillfredsställd med att de tre kriterierna fortfarande gäller. Men vi skall också komma ihåg, som utrikesministern säger i sitt svar, att vi av och till av politiska skäl har intagit andra ståndpunkter. Jag tycker att det är viktigt att man, som jag sade i mitt första anförande, försöker att vara så konsekvent som möjligt och inte intar politiska ståndpunkter som kan rubba tilltron till vår utrikespolitik.
Fru talman! Visst skall vi sträva efter att vara så konsekventa som möjligt. Samtidigt tror jag att vi nu måste erkänna att vi i Europa i och med Parisöverenskommelsen och ESK:s framväxt har en ny situation, där man även efterfrågar att stater i Europa som vill få komma med i det europeiska samarbetet skall acceptera regler och normer vad gäller mänskliga rättigheter och hänsyn till minoriteter. Detta ser jag som ett framsteg för oss alla.
Fru talman! På den punkten kan jag instämma med utrikesministern.

Fru talman! Ja, FN är kolossalt viktigt för oss. Nu var det inte något FN-beslut i frågan, utan det var precis som Hans Göran Franck säger fråga om en oro som uttalades av den specielle emissarien. Jag tycker att det finns anledning att konstatera att denna oro så här långt inte besannats. Även om dagens rapporter är dystra har vi nu i det sönderfallande Jugoslavien haft den hittills längsta vapenvilan. Denna oro har alltså så här långt inte bekräftats. Det var ju olika åsikter om hur detta erkännande skulle inverka på den jugoslaviska situationen.

Fru talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose skogsnäringens behov av skogstekniker i södra Sverige. Som Ulf Melin har angett i sin fråga har regeringen i årets budgetproposition föreslagit att Lantbruksuniversitetet skall spara 30 milj.kr. nästa budgetår. Det framgår av budgetpropositionen att det är Lantbruksuniversitetet självt som beslutar om hur besparingar skall göras. Bakgrunden till detta är att varken riksdagen eller regeringen detaljstyr Lantbruksuniversitetets resursanvändning eller lokaliseringen av verksamheterna. Detta har nyligen slagits fast av riksdagen. Inom Lantbruksuniversitetet pågår sedan ett par år en total översyn av skogsutbildningarnas innehåll och omfattning. Som ett led i denna översyn har skogsbruket lämnat uppgifter om sina önskemål för framtiden. Detta arbete är ett av underlagen i Lantbruksuniversitetets planering av besparingsarbetet. Inom ramen för denna planering har universitetets styrelse nyligen beslutat att skogsteknikerutbildningen i Värnamo skall läggas ned i slutet av nästa år. Styrelsen har samtidigt beslutat att skogsfakulteten i den översyn som pågår av utbildningarna särskilt skall beakta behovet av kunskaper om de sydsvenska skogliga förhållandena. Arbetet, som skall bedrivas i en särskild grupp, skall vara klart i ett första steg i sommar och slutligt sommaren 1993. Skogsproduktionen i södra Sverige är betydande, och det är min mening att de framtida skogsutbildningarna måste beakta detta förhållande. Det är alltså viktigt att skogsutbildningarna uppfyller de krav som framtiden ställer. Jag kommer därför att noga följa arbetet med översynen.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag hade väl i stort sett förväntat mig det svar som jag nyss har fått, men jag kan konstatera att det beslut som SLU har fattat är djupt olyckligt. Det innebär att man inte kommer att ha någon högre skogsutbildning i södra Sverige, utan att denna kommer att koncentreras till Mellansverige och norra Sverige. Samtidigt vet vi att 20 % av skogen finns i Götaland och att 30 % av tillväxten och 40 % av skogsbruksvärdet finns där. Dessutom finns 40 % av arbetstillfällena i södra Sverige. I den besparing som jordbruksministern anger ingår att man skall ta hänsyn till marknadens krav. Jag tycker att SLU på en punkt, men bara på en enda, tar hänsyn till marknadens krav, och det är beträffande utbildningens dimensionering. Vi är överens om att den är för stor. Men man tar inte hänsyn till marknadens krav när det gäller lokaliseringen vid fattandet av detta beslut, och i det avseendet har marknaden också, med rätta, reagerat. Jag tycker att vi här i riksdagen ibland har väl stora textmassor, men i det här fallet hade det varit bra om man i propositionen hade lagt till två rader, där man hade talat om vad man menar med att en neddragning av utbildningen skall göras. Det hade varit rimligt att se på dimensioneringen på de andra utbildningsorterna och även att se på innehållet i utbildningen innan man fattar detta beslut. Det är en uppenbar risk att vi kommer att förlora kompetens i denna typ av utbildningar. Man har olika struktur både när det gäller ägandet och när det gäller skogen. Jag undrar vilken strategi jordbruksministern har för framtiden.
Fru talman! Jag vill uppmärksamma Ulf Melin på att jag avslutade mitt svar med att säga att skogsproduktionen är betydande. Jag tror att vi är ganska överens om de procenttal som Ulf Melin nämnde. Min ståndpunkt är den att detta måste beaktas, men därmed kan jag inte gå in och detaljreglera förhållandena. Jag vill påpeka att samtidigt som SLU:s styrelse tog det här beslutet uppdrog den åt den skogsvetenskapliga fakulteten att i den förestående översynen av de skogliga utbildningarna särskilt beakta behovet av kunskap om de sydsvenska skogliga förhållandena. Rektorsämbetet kommer att på förslag av kollegienämnden inrätta en särskild arbetsgrupp för översyn av de skogliga utbildningarna och kommer även ganska snart att besluta om direktiv för denna arbetsgrupp. Arbetsgruppen har två utgångspunkter, dels dimensioneringen, dels att det skall finnas bara två eftergymnasiala utbildningar. Den ena skall omfatta två och ett halvt till tre år, och i den skall man utbildas till s.k. skogsingenjör. Den andra blir den vanliga jägmästarutbildningen. Huvudstrukturen i dessa utbildningar skall vara klar den 1 juli i år, och hela översynen skall vara färdig ungefär ett år senare. Det pågår alltså ett arbete, och i det uppdraget ligger också att se över det som gäller södra Sverige.
Fru talman! Jag tycker ändå att man då går den omvända vägen. Vi vet om att det har genomförts en del utredningar. En har nyligen presenterats. Bl.a. har man sett över utbildningens innehåll. Vi är överens om att utbildningen behöver förlängas, samtidigt som t.ex. skogsmästarutbildning tas bort. Innan den högre skogliga utbildningen tas bort i södra Sverige, borde man vänta på resultaten av utredningarna. Jag tycker att det här är olyckligt. Strukturen är så pass olika. Kompetensen kommer att tappas, och det kommer att bli svårare att rekrytera elever. Jag är övertygad om att jordbruksministern innerst inne tycker precis som jag att beslutet är djupt olyckligt. Jag har också noterat att jordbruksministern tidigare, innan beslutet fattades, har gjort en del uttalanden i tidningar där han talade om vikten av forskning och utbildning i södra Sverige. Jag hoppas verkligen att beslutet skall omprövas.
Fru talman! Såvitt jag har förstått bygger SLU:s förslag om att lägga ner utbildningen i Värnamo på att lokalerna i Värnamo, som är hyrda, är dåliga. Det går snabbt att avyttra dem och spara pengar. Det är möjligt att det är nödvändigt med en närmare bedömning innan den långsiktiga utbildningen ''fördelas'' över landet. Det arbetet skall göras av den arbetsgrupp jag nämnde tidigare. I går kom ett brev till regeringskansliet från länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen ber att regeringen skall ompröva SLU:s styrelses beslut.

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi står fast vid bedömningen att myndigheter och universitet skall ha en betydande rätt att själva fatta beslut. Det är också positivt om verksamheter kan förläggas till de glest befolkade delarna i norra Jag är införstådd med situationen på skogsproduktionens område och med skogsnäringens krav på en rimlig propotionalitet mellan skogsproduktion och utbildning. Förhållandena i skogsproduktionen är olika i norra och södra Sverige. Det var därför som jag redan i mitt första inlägg underströk att frågan är av sådan betydelse att den måste beaktas i det långsiktiga perspektivet.
Fru talman! SLU:s styrelse har gjort det enkelt för sig. Man har tittat på vem som äger lokalerna. Skinnskatteberg och Bispgården, men däremot inte i Värnamo. Det är alltså enkelt att lägga ner utbildningen i södra Sverige. Men jag tycker att man måste se litet längre än vad som har gjorts i detta fall. Precis som jordbruksministern säger stämmer inte proportionerna överens. Ökningen sker i södra Sverige -- inte i norra Sverige. Men när det gäller forskning och utbildning satsas det mer på Mellansverige och norra Sverige. Det här måste vi vända på. Förutom att näringarna är olika är också ägarformerna olika. I södra Sverige finns små privata skogsjordbruk. I norra Sverige är det tvärtom. Det är just därför som kompetens urholkas. Det är nödvändigt med olika inriktning på utbildningarna.

Fru talman! Siw Persson har frågat mig om regeringen avser att se över lagstiftningen så att djur som utsätts för djurplågeri ''har en rimlig chans vid juridisk prövning''. Mitt svar på Siw Perssons fråga är ja. När riksdagen våren 1990 fattade beslut om åtgärder för att förstärka djurskyddstillsynen, beslutades samtidigt att tillsynen skulle utvärderas inom två år. Statens jordbruksverk har till regeringen den 31 januari i år redovisat en utvärdering. I jordbruksverkets uppdrag ingick också bl.a. att särskilt belysa tillämpningen av djurskyddslagens bestämmelser om förbud att ha hand om djur och omhändertagande av djur. Jordbruksverkets rapport bereds för närvarande inom jordbruksdepartementet, och regeringen har för avsikt att i vår återkomma till riksdagen med en redovisning och utvärdering av den lokala djurskyddstillsynens utformning och innehåll. Regeringen kommer även att lämna förslag till de eventuella ytterligare åtgärder som krävs för en effektiv djurskyddstillsyn och för att förebygga vanvård av djur.

Fru talman! Jan-Olof Franzén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att bibehålla nötköttsproduktionen och därmed det öppna landskapet. Som en del i den livsmedelspolitiska reformen beslutades att landskapsvårdsersättning skall kunna lämnas areal som är värd att bevara från natur och kulturmiljövårdssynpunkt. Ersättning skall främst lämnas till aktiva jordbrukare med djurhållning och betesdrift. Totalt skall 550 milj.kr. under perioden 1990 93 betalas ut till lantbrukarna för den landskapsvårdande insats som de gör. bidraget betalas ut per hektar, men i avtalen specifieras vilka djurslag och vilket antal djur som skall hållas på de arealer för vilka ersättning utgår. Indirekt fungerar dessa ersättningar så att en djurproduktion kan bibehållas på den avtalade arealen. Statens naturvårdsverk, jordbruksverket och riksantikvarieämbetet har i uppdrag att följa miljöeffekterna av den nya livsmedelspolitiken. I detta uppdrag ingår att utvärdera landskapsvårdsersättningen och om den får avsedd effekt. Samråd i dessa frågor sker fortlöpande med en särskilt bildad referensgrupp inom regeringskansliet. Därutöver har även omställningskommissionen som en av sina uppgifter att göra en avstämning avseende mål och medel för att bevara ett öppet och levande kulturlandskap samt att pröva frågan om arealersättning som en metod för att bevara öppet landskap. Den livsmedelspolitiska reformen syftar till att avskaffa alla interna regleringar, och regeringens ståndpunkt är att även alla branschstöd skall avskaffas. I framtiden, liksom i dag, skall lantbrukarna kunna få ersättning för den landskapsvårdande insats som de gör. Jan-Olof Franzén tar upp frågan om ett särskilt djurbidrag till am och dikor. Jag upplever det som ett problem att de kompensationsbelopp till jordbruket i form av direktbidrag som utgår i stället för en gränsskyddshöjning inte kan användas för stöd till produktion av exempelvis am och dikor, som ju inte har något särskilt gränsskydd. Jag är även medveten om att lönsamheten inom am och dikoproduktionen är låg.
Fru talman! Herr statsråd, jag vill tacka för svaret. Jag är fullt medveten om att landskapsvårdande åtgärder har vidtagits men är likväl av den uppfattningen att endast djurhållning kan hålla landskapet öppet. Som statsrådet vet är det inte bara mjölkkor som håller det vacka mosaiklandskapet öppet, utan även våra dikor.
Fru talman! Det har varit låg lönsamhet i amkooch dikoproduktionen samtidigt som vi i samband med beslutet om ny jordbrukspolitik har velat befrämja en övergång från mjölkproduktion till köttproduktion, eftersom det fanns en överproduktion på mjölksidan och ett underskott på nötköttssidan. Vi har i jordbruksdepartementet sett att det rådande förhållandet inte är det allra bästa. Som jag nämnde är det inte möjligt att inom ramen för de djurbidrag som har gått ut betala någonting för djur som inte kan åsättas ett bestämt gränsskydd. Dessa bidrag skall ses som en del av priset och har kommit till som en ersättning för en inte utförd gränsskyddshöjning. Därför kommer de också jordbrukarna till del för slaktdjuren. Trots detta har lönsamheten varit låg. Det är alltså inte möjligt att inom detta system tillföra medel till denna produktion.

Fru talman! Finns det inte någon möjlighet för statsrådet att överväga att ta av bidrag som utgår för landskapsvårdande åtgärder och överföra pengar till verksamheten med dikor?

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat invandrarministern om hon är beredd att ta några initiativ för att få Radio Islams sändningar prövade enligt bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Fördelningen av arbetet inom regeringen är sådan att det är jag som skall svara på frågan. Det ankommer i princip på de brottsbekämpande myndigheterna att ingripa mot brottslig verksamhet. När det gäller yttrandefriheten i radio är det en uppgift för justitiekanslern att göra detta. Det har från justitiekanslern upplysts att det har kommit in anmälningar avseende de sändningar som Gudrun Schyman hänvisar till. Regeringen har formellt en möjlighet att anmäla yttrande i radioprogram till åtal för yttrandefrihetsbrott. Motsvarande möjlighet finns beträffande tryckta skrifter. Regeringen har dock aldrig utnyttjat sina möjligheter att göra en sådan anmälan till justitiekanslern. Detta innebär inte att regeringen alltid skulle avstå från att använda den möjlighet som nu finns att påtala tryckfrihets och yttrandefrihetsbrott. När det gäller det fall som Gudrun Schyman tar upp är det naturligt att avvakta den prövning som görs hos Jag vill framhålla att vi alla bör känna ansvar för att vi i vårt land kan leva sida vid sida oavsett kultur eller livsåskådning. Brottet hets mot folkgrupp är alltså en företeelse som rör oss alla och inte bara dem som utpekas. Yttranden som ger uttryck för rasism och främlingsfientlighet skall aldrig tolereras. Jag hyser en stor förhoppning om att vi snart skall komma till en punkt där sådana tendenser träder tillbaka genom att vi fortsätter att hålla en öppen debatt med hjälp av fakta och argument.
Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Jag kan konstatera att vi i väldigt långa stycken är överens, framför allt om det sista som nämndes i svaret, att vi skall komma till rätta med det här genom en öppen och fri debatt. Samtidigt finns naturligtvis gränser för vad som får sägas. Jag skall återge litet av vad som sades i dessa sändningar. Man sade bl.a. så här: Det är judarna som ligger bakom det rasistiska våldet i Sverige. Den judiska maffian skapar de här stämningarna genom massmedia. De styr och äger. Sionisterna vill styra och dirigera kaos och våld mot vissa folkgrupper, medan den judiska maffian är helt fri och trygg och kan fortsätta med den ekonomiska och politiska ockupationen av landet Sverige. Det är många och långa sändningar. Det här har varit uppe till diskussion tidigare. Ahmed Rami har blivit fälld en gång tidigare, han har suttit i fängelse, kommit ut och nu återupptagit sina sändningar, med i princip samma innehåll. Nu vet jag att det har blivit anmält till JK, precis som statsrådet redogjorde för i svaret. Det var det inte den dag jag skrev min fråga. Jag tycker att det är bra att det har blivit anmält. Den fråga som jag skulle vilja ställa till statsrådet är: Vad skulle regeringen göra ifall det inte hade anmälts, och hur länge väntar regeringen på en anmälan från allmänheten? När är det regeringens ansvar att gripa in och få en prövning till stånd? Om ingen anmälning hade kommit den 10 februari eller till i dag, skulle regeringen ha sett annorlunda på frågan? Det här är någonting som har pågått tidigare och pågår fortfarande, och jag skulle gärna vilja ha någon åsiktsriktning angiven från statsrådet.
Fru talman! Det här är en hypotetisk fråga som jag tvekar något att svara på. Men jag kan i alla fall berätta litet grand om bakgrunden till bestämmelsen. Före 1978 var chefen för justitiedepartementet den som skulle kontrollera att tryckfrihetsgränserna övervakades. Men år 1978 gjordes en lagändring. Då bestämdes att justitiekanslern skulle övervaka detta. Man anförde att principiella skäl talade mot att justitieministern skulle utöva denna tillsyn. Att regering sedan fick möjlighet att anmäla till justitiekanslern om åtal motiverades bl.a. av att det skapades en konstitutionell kontroll av tillsynen av tryckfrihetsförordningens efterlevnad. Vad jag vill komma fram till är att det alltså i första hand är justitiekanslern som har ansvaret för att yttrandefriheten inte missbrukas. Varken den här regeringen eller tidigare regeringar har funnit anledning att göra en anmälan till justitiekanslern, därför att vaksamheten har varit stor från justitiekanslerns sida. Att jag nu skulle säga att det skall gå en viss tid eller att något spektakulärt skall inträffa för att regeringen skall ingripa är naturligtvis litet tveksamt. Jag utgår från att justitiekanslern sköter sin uppgift. Men som jag sade i mitt frågesvar innebär det inte att man alltid skall avstå från att göra det, utan det får faktiskt bli en prövning från fall till fall.

Fru talman! Ansvaret enligt lagen har alltså justitiekanslern. Men det hindrar inte att regeringen naturligtvis har ett bakomliggande ansvar. Det är som jag sade att man faktiskt får pröva från fall till fall. Det är riktigt, som Gudrun Schyman säger, att man naturligtvis måste ta hänsyn till den stämning som råder när sådana här uttalanden görs. Det innebär att det naturligtvis krävs en ökad vaksamhet både från justitiekanslerns och från regeringens sida.

Fru talman! Håkan Holmberg har frågat statsrådet Lundgren vilka förslag regeringen är beredd att förelägga riksdagen för att förhindra att bostadsrättsföreningar tvingar sådana medlemmar som inte önskar kabel-TV att ändå betala avgift för det. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. En bostadsrättsförening fattar själv beslut om hur föreningens fastighet skall utrustas m.m. Detta gäller också frågan om fastigheten skall anslutas till kabel-TV. Beslut om hur fastigheten skall utrustas fattas på vanligt demokratiskt sätt av styrelsen eller föreningsstämman. Det kan ibland leda till beslut som inte alla föreningsmedlemmar gillar. Jag ser inte något skäl att ändra på dessa regler.
Fru talman! Jag får tacka för svaret på den fråga som jag egentligen ställt till statsrådet Lundgren, som jag har uppfattat är den som har ansvar för bostadsfrågorna. Det här är en fråga som handlar om problem i bostadsrättsföreningar. Jag är ändå tacksam för svaret, men jag är inte helt nöjd. Rent formellt är det naturligtvis rätt att svara på det sätt som statsrådet Laurén har gjort. Men låt oss ändå försöka tänka oss litet grand in i en sådan situation som tyvärr ibland kan uppkomma, att äldre människor som decennier har bott i en bostadsförening plötsligt ställs inför ett majoritetsbeslut som i vissa fall har utformats på ett sätt som kan uppfattas som djupt personligt kränkande och som dessutom får ekonomiska konsekvenser. Samtidigt vet man att man i grannföreningen har kunnat lösa precis samma problem på ett mycket enklare och behändigare sätt utan att någon konflikt uppstår. Få människor skulle väl tycka att den som inte har bil skulle få hyran för en parkeringsplats debiterad på månadshyran. Men den som inte har TV -- det finns också sådana som över huvud taget inte har någon TV, och man har rätt att inte ha TV i Sverige -- kan ibland råka ut för att belastas med en avgift för kabel-TV. Jag tycker ändå att det här är ett principiellt problem. Även om det givetvis inte gäller så rysligt många människor, är det av intresse. Jag vill efterlysa en principiell uppfattning från regeringens och statsrådets sida: Är det ändå inte problematiskt att den frihet, som givetvis skall finnas för en bostadsrättsförening att besluta om sådana här frågor, ibland kan leda till beslut som strider mot människors rättskänsla, inte bara när det gäller rättskänslan hos dem som själva berörs, utan det går t.o.m. att i namninsamlingar ute på stan få hur många som helst att skriva på till förmån för den som känner sig kränkt? Borde det inte vara så att man har ambitionen att på något sätt förhindra att enskilda människor kommer i kläm på det här sättet?
Fru talman! Vid väsentliga förändringar som gäller föreningen och dess fastighet skall det beslutas om dessa på en föreningsstämma. Motsatsen gäller att styrelsen får besluta om förändringar som inte är väsentliga. För att skydda bostadsrättshavarna finns det ju dessutom krav på enighet eller kvalificerad majoritet när det gäller det antal situationer som finns uppräknade i bostadsrättslagen, vilket Håkan Holmberg säkert är medveten om. Vidare har man i en bostadsrättsförening möjlighet att i stadgarna ta in ytterligare bestämmelser om krav på majoritet när det gäller vissa frågor. Men detta är i botten en föreningsfråga som skall hanteras som en sådan, vilket innebär att det krävs majoritetsbeslut med kvalificerad eller enkel majoritet när det gäller frågor av den här typen. Det kan då naturligtvis finnas en minoritet som har en annan uppfattning. Jag anser att man lagstiftningsvägen inte skall gå längre än man redan har gjort, utan det är upp till föreningarna att i sina stadgar föreskriva om kvalificerad majoritet om frågan anses vara väsentlig för föreningen.
Fru talman! Det vore givetvis önskvärt. Om detta hade varit ytterligt ovanligt, hade jag inte brytt mig om att ställa frågan. Men man läser då och då om den här typen av problem, som uppenbarligen förekommer ganska ofta. Dessutom är detta en typ av situation som i framtiden kan tänkas öka i antal, t.ex. om det blir möjligt att installera någon form av avancerad datakommunikationsutrustning som man fick ha tillgång till i bostäderna, vilket kanske skulle medföra ytterligare avgifter. Det kan då finnas flera skäl att stå utanför för den som inte vill ansluta sig och betala de rätt stora pengar det kan bli fråga om. Jag har inte bostadsrättslagen aktuell för ögonblicket, men eftersom det i den räknas upp ett antal situationer, skulle man väl rent principiellt kunna tänka sig att se över frågan med tanke på den nya typ av problem som har uppstått och som inte fanns när lagen infördes.
Fru talman! Man kan jämföra anslutning till kabel Medlemmarna måste ju gå med på installationen om det har fattats ett sådant beslut i föreningen. Det finns också annan utrustning av fastigheten som medlemmarna får acceptera, men som de inte direkt har valt att vara med på, eftersom det rör sig om den totala utrustningen för fastigheten. Jag vill återkomma till det som jag tidigare sade, att om man anser detta vara en så väsentlig fråga att det skall krävas kvalificerad majoritet, måste man införa en sådan bestämmelse i föreningens stadgar. Personligen ser jag inte den här frågan som så väsentlig att den kräver en lagändring.
Fru talman! Man skall kanske inte betrakta något som väsentligt eller inte efter hur ofta någon drabbas eller hur många människor det är som drabbas, utan det skall man göra utifrån hur de som faktiskt drabbas -- även om de är få -- upplever den situation som kan uppstå. Det är naturligtvis skillnad när det gäller installationer av centralantenn och centralvärme, sådant som de flesta tar för givet. Även att ansluta en fastighet till ett kabel-TV-nät kan betraktas som ett sätt att långsiktigt bidra till fastighetens värdestegring och till underhållet av huset, men situationen blir annorlunda om man därutöver ålägger människor att betala en månadsavgift eller kvartalsavgift, trots att de i en del fall inte ens har TV, vilket ju lär förekomma. Den allmänna slutsatsen som kan dras är att det är fel att föreställa sig att det alltid är stat, politiker, riksdag och regering som kan gå den enskildes rättigheter för när, för det kan även förekomma i andra sammanhang genom formellt demokratiska beslut fattade i sådana små organisationer som en bostadsrättsförening. Jag vill anbefalla en viss vaksamhet framöver på den här punkten.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det märkliga i detta sammanhang är kanske att arrendatorerna inte har uppmärksammats på att det förhöll sig på det här sättet. De lantbrukare som äger sina fastigheter har ju i god tid fått klart för sig vilka regler som gäller, men detta har kommit som en överraskning för de flesta arrendatorer. Man kan alltså vända sig emot den sena informationen. Bo Lundgren sade att om arrendatorn enligt avtal är skyldig att svara för kostnaderna även för bostadsdelen, vilket arrendatorn är i nästan samtliga fall, skall detta påverka arrendeavgiften. Och då kommer man tillbaka till problemet, dvs. att de som är berörda -- det gäller redan ingångna avtal -- har inte varit medvetna om att dessa regler skulle tillämpas på det här viset. RSV borde ha övervägt någon form av övergångsbestämmelse som skulle gälla för de aktuella fallen. Det vore intressant om statsrådet ville utveckla litet grand vad som övervägs inom finansdepartementet när det gäller jordbruksfastigheter. Övervägs det någonting som avser detta, eller överväger man möjligen de taxeringsvärden som på sina håll har blivit ganska höga?

Fru talman! Jag ber att få tacka biträdande finansministern för svaret. Bo Lundgren ger en rätt så lång redovisning, och det borde ju passa mig bra. Jag vill emellertid efterlysa mera konkreta och klara besked: Vilka är de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en bank skall få tillstånd att köpa organisationsaktier i ett försäkringsbolag? Om en bank köper en sådan liten andel som 5 %, kan ju det knappast vara en tillräcklig grund för att uppfylla vad lagen föreskriver, utan det måste ju därutöver finnas handfasta planer på samarbete. I motiven till den nuvarande lagen finns det också klart angivet att ju mindre andel av aktierna som förvärvas, desto högre krav ställs på bevisning av de organisatoriska skälen. Bevisning, Bo Lundgren, är ett ganska starkt krav. Bo Lundgren har bl.a. i Dagens Nyheter fått skarp kritik för att han har gett vad de kallar ett ''besynnerligt tillstånd'' och för att han har gjort ''en minst sagt ansträngd lagtolkning''. Då tycker man ju att Bo Lundgren här för riksdagen borde anstränga sig extra för att skapa klarhet kring detta. Ta nu chansen, Bo Lundgren, och gör detta! Ange här vilka som är de minimikrav som man måste ställa på samarbetet i sådana här fall.

Fru talman! Det är självklart att det praktiska samarbetet måste genomföras efter förvärvet, men innan tillståndet beviljas måste det ju ändå finnas en rejäl krok att haka upp det samarbetet på. Jag tycker att biträdande finansministern är väldigt vag i sin formulering när han säger att man bör godta uppgifter om samarbete om planerna inte framstår som orealistiska. Det är väldigt otydligt vad som menas med detta. Jag är förvånad över att Bo Lundgren över huvud taget kan ifrågasätta att riksbanken bör få ta del av handlingen. Riksbanken har ju att ta ställning när det kommer andra ansökningar från banker som vill köpa försäkringsbolag, och man måste ju då veta vilka villkor som gällde för S-E-Banken för att man skall kunna behandla de andra bankerna på ett likvärdigt sätt.

Fru talman! Jag delar verkligen inte uppfattningen att man måste vara så omständlig. Däremot finns det vissa regler som måste respekteras när det gäller den formella hanteringen. Om verkligheten är den att detta är ett papper som egentligen borde ha funnits med i ansökan när riksbanken yttrade sig i den här frågan, finns det ingen anledning att riksbanken inte skall få ta del av det, eftersom riksbanken ju måste se till att den gör likartade bedömningar vad gäller andra banker. Jag läste i Dagens Nyheter en kommentar till Bo Lundgrens inlägg i tidningen. Man skrev då följande: Undantag kan medges om bankens aktieinnehav är ett led i organisationen av verksamheten, vilket måste innebära att de två bolagen samarbetar. Är det kravet uppfyllt när försäkringsbolaget inte ens känner till den samarbetsplan banken presenterar som motiv för sin ansökan? Lagens förarbeten utgår ifrån att det finns två bolag, en bank och ett försäkringsbolag, som önskar samarbeta. Bo Lundgrens lagtolkning verkar minst sagt ansträngd. Mot den bakgrunden hade vi enligt min mening kunnat vänta oss klarare besked om vilka minimikrav som skall ställas i sådana här sammanhang.

Fru talman! Jag har respekt för det sista som Bo Lundgren sade; det är inte det det handlar om. Däremot borde det vara möjligt att tydliggöra vilka minimikrav som bör vara uppfyllda i fråga om samarbetet i samband med att en bank tar över organisationsaktier med en förhållandevis liten andel av aktiekapitalet.

Fru talman! Tack för svaret. Jag kom i kontakt med denna fråga i höstas i samband med att en konferens, Moreliasymposiet, hade ägt rum i Mexiko. På detta symposium berättade doktor Tjernousenko om dessa saker, som åtminstone för mig var helt nya. Jag utgick ifrån att han talade sant och tyckte att han kom med ganska uppseendeväckande fakta. Han berättade att redan 1982 hade det varit ett haveri i Tjernobyl. Men då blåste vinden österut, Sibirien drabbades och det hela kom inte fram till världsopinionen. År 1986 när vinden så att säga hade vänt och blåste västerut, fick vi avfall över Sverige. Då fick vi reda på det hela. Han sade också att den radioaktiva strålningen var 80 % och inte 3 % som de officiella siffrorna redovisade. Han varnade Gorbatjov, men trots varningen skickade man in folk som skulle städa upp. Städningen genomfördes utan skyddskläder och utan teknisk apparatur. Man skyfflade ned avfallet med spadar i den s.k. sarkofagen. De lokala gruvarbetarna som skötte städningen kollapsade inom en timme. Andra som kom dit svimmade vid blotta tanken på vilket jobb de skulle utföra. Detta skeende hade filmats och redovisades på konferensen. Många siffror -- vilka också finns redovisade i svaret -- visar på en helt annan omfattning av katastrofen än vad vi har hört tidigare. Statsrådet säger att man inte avser att vidta några andra åtgärder. Skulle man ändå inte kunna tänka sig att Sverige tog ett initiativ via IAEA? Den här forskaren har kommit med ganska anmärkningsvärda synpunkter. Kan man inte få nya uppgifter genom IAEA?

Fru talman! Jag är också medveten om detta. Det slog mig när vi fick dessa rapporter i FN i New York. Samtidigt var IAEA:s chef där och redovisade årsrapporten. Jag talade naturligtvis med honom om detta, han avfärdade detta som om inte nonsens så näst intill. I detta sammanhang höll han sitt tal i FN där han beskrev de långtgående tankarna på hur man skall sprida den fredliga kärnkraftsteknologin ut i världen, inte minst till uländerna. Jag tycker att det vore mycket bra om statsrådet ville ta upp den här frågan. I svaret finns redovisat vilka människor det här rör. Det gäller människor som hade utrymts eller av andra skäl lämnat området, räddningspersonal, saneringspersonal m.fl. Det måste finnas en mängd människor som inte omfattas av den officiella undersökningen. Det måste också -- vilket jag antar att vi är överens om -- på något sätt gå att få fram hälsotillstånd, dödstal osv. för dessa stora grupper.
Fru talman! Det har skett många förändringar i det berörda området. Ukraina är t.ex. en särskild stat. Vi hoppas naturligtvis att det skall finnas en öppenhet när det gäller att informera världen. Det är en del av förutsättningarna för att få bistånd, och det är de fullt medvetna om. över huvud taget har släppt ut information av det här slaget till en internationell publik var egentligen det första testet på glasnost. Men det innebär inte att det var hög kvalitet på all information som kom eller att informationen var fullständig. Så långt får man inte tro att Glasnost hade kommit redan i det första barnstadiet. Här finns säkert mycket mera att ta reda på och få fram. Det är inte detta som jag säger att vi inte kan ta tag i nu. Det gäller direkta åtgärder i förhållande till Ukraina.
Fru talman! Jordbruksutskottet var i Ukraina drygt ett år efter Tjernobylolyckan. Vi besökte bl.a. Kijev. Vi ställde frågor. Man beskrev för oss att man hade utrymt ett område med en radie av tre mil från Tjernobyl. Man sade emellertid -- och det visar på den attityd man hade då -- att människorna egentligen skulle kunna flytta tillbaka, men eftersom de är så rädda får de väl bo någon annanstans. Detta kan man ställa mot det tal som Ukrainas delegat höll i FN nu i höst, där han redovisade mycket stor ängslan för vad som skulle komma fram, inte genom de officiella rapporterna utan av de uppgifter som han tydligen förstod fanns som ytterligare påspädning till det som hade redovisats för världen.

Fru talman! Jag tackar för dessa förtydliganden och hoppas att miljöministern fortsätter att arbeta för den här saken. Jag vill avslutningsvis åberopa vad professorn sade. Han sade att Tjernobylolyckan eliminerade det sista hoppet om en praktisk användning av kärnkraften och att det är det farligaste hotet mot världens miljö.

Fru talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att underlätta en allsidig behandling av EG-frågan i våra skolor. Han ställer frågan utifrån tidningsuppgifter om att det mesta av det material som finns i skolorna starkt talar för medlemskap i EG. När Björn Samuelson säger att skolans undervisning skall präglas av objektivitet och allsidig belysning av olika åsikter, citerar han läroplanens Mål och riktlinjer. Dessa är bindande för lärarna, som alltså i sin undervisning skall ge en allsidig bild, oavsett hur i ett givet fall själva underlaget för undervisningen ser ut. Använder man ett material från den ena sidan, skall detta redovisas och balanseras av underlag från den andra sidan. Ansvaret ligger här på skolan för att -- och nu är det min tur att åberopa läroplanen -- hjälpa eleverna till att utveckla ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt. Nu skall vi kanske inte heller ta alla artiklar i Lärarnas Tidning som sanningsvittnen. Men även om det är så att det existerar fler läromedel med en positiv EG-syn, är det varken möjligt eller önskvärt att regeringen söker reglera detta. Något sådant skulle också vara att förutsätta att lärarna inte klarar av den uppgift läroplanen ger dem. Den tilltron till lärarna har jag att jag tror att de klarar av den uppgiften.

Fru talman! Jag tror att det stora problemet ur allsidighetssynpunkt är att det inte finns så många som är negativa i EG-frågan i dag. Det gör att det finns en slagsida när det gäller materialet. Skolsverige har faktiskt försökt att göra en del för att motverka detta. SÖ har gett ut servicematerial i samhällskunskap som handlar om att undervisa om EG. Det är ett mycket belysande material, även om den här frågan hela tiden förändras. På ett eller annat sätt blir innehållet litet otidsenligt, men formen och arbetet fungerar ändå om man vill använda det. Det finns gratismaterial från UD att få i de här frågorna. Det är mycket sakligt. De lärare jag har talat med efter att ha fått Björn Samuelsons fråga tycker att det kanske är litet svårt att använda t.o.m. på gymnasiet. Det finns material att köpa i EG-frågan, och där kan man påstå att man strävar efter så stor objektivitet som möjligt. Men ekonomin ute på skolorna är ju sådan att man drar sig för att köpa programmet. Men med hjälp av dagstidningar och TV-program går det att ge en allsidig undervisning. Jag tror att detta också är i drivkraften för de flesta lärare. Jag vet inte riktigt vad Björn Samuelson tycker att regeringen skall göra i den här frågan. Det är riktigt att vi nu närmar oss en folkomröstning i EG-frågan. Då är det naturligt att olika organisationer och andra får visst stöd för att kunna ta fram informationsmaterial. Men jag inbillar mig att Björn Samuelson har litet mer bråttom än så. Jag kan konstatera att det trots allt finns ganska mycket att tillgå om man vill leva upp till läroplanens ambitioner. Jag tycker inte att det är ett inte-svar från mig som skolminister.

Fru talman! Man skulle kunna ha särskilda stöd för information i en mängd mycket centrala frågor. Jag delar uppfattningen att EG-frågan är synnerligen aktuell och viktig. Men hela Organisationssverige har bidrag och stöd. De politiska partierna, föreningslivet i alla dess delar, fackföreningsrörelsen osv. har inte mycket snålt tilltagna resurser. Det är fullt möjligt för den som så önskar att ta fram material och arbeta med information i skolorna. Alla har väl tyvärr inte varit riktigt så pigga och alerta när det gäller att ta fram material som en del, som Björn Samuelson kallar kapitalstarka, har varit. Det kan naturligtvis bero på att det är roligare och mer engagerande att arbeta om man tror på en sak, än om man bara är emot den. Detta kan kanske förklara den här slagsidan. Men det är ingen ursäkt från skolans synvinkel att det är så här. Kunniga lärare, och det är de allra flesta lärare som vi har i dag, klarar mycket väl av att ge en allsidig undervisning i den här frågan med befintligt material.
Fru talman! När det gäller detta med att det skulle vara roligare att arbeta med någonting som man är för än att arbeta med någonting som man är emot, kan jag säga att det beror på ens eget engagemang. Jag kan garantera Beatrice Ask att vi hade mycket roligt och tyckte det var mycket intressant att arbeta inom linje 3 när det gällde kärnkraftsomröstningen. Det kan hon skriva upp. Men det jag föreslår nu, att riksdagen och utbildningspolitiker går ut och tar ansvar, är inte något nytt. För bara ett eller två år sedan kom det ett anslag om internationalisering av bl.a. den högre utbildningen men även det lägre skolväsendet. Då sade riksdagen, att här måste man nog ha litet mer pengar till den internationalisering som annars skulle komma att sättas på undantag. Man anslog då tre eller fyra miljoner kronor, tror jag, som korrektiva medel till denna internationalisering som annars kanske bara skulle rikta sig mot västvärlden. I den frågan var vi överens. Även moderaterna och deras företrädare i utbildningspolitiken tyckte att detta var bra.
Fru talman! Nu kommer vi in på en principfråga som är ganska intressant. Jag är övertygad om att moderata samlingspartiet är med, och jag är också övertygad om att alla kommer att vara med, när det gäller att ta fram medel för att få en bra diskussion inför en EG-omröstning. Men vi har under en lång följd av år arbetat med skolorna på det sättet att vi har haft projektstöd, riktade statsbidrag osv., där vi har försökt att styra skolans utveckling genom centrala instanser. Nu har riksdagen, före mitt tillträde, bytt modell och försöker bygga på det lokala ansvaret och tilltron till dem som arbetar ute i skolorna. För mig är det mycket logiskt att i det sammanhanget hävda och peka på vad läroplanen säger om allsidig undervisning. Jag utgår faktiskt ifrån att de lärare som har ansvaret för att fullfölja detta klarar av sin uppgift. Då är inte den första åtgärden som jag kan komma på att vi skall hitta ytterligare ett specialstöd. Det handlar snarare om att se till att skolan totalt sett har en någorlunda vettig budget.
Fru talman! Detta med vettig budget kan vi återkomma till i debatten i morgon. Jag tycker att detta är en viktig fråga och att det är motiverat att regering och riksdag öronmärker pengar till skolan i denna mycket viktiga fråga framöver. Det är kanske inte i första hand jag och Beatrice Ask som kommer att leva ute i det nya Europa som det talas om, utan det är just de elever som i dag går i skolan. Jag är övertygad om att de kommer att möta en förändrad miljö. Kommer det i samband med folkomröstningen att öronmärkas pengar till skolan för att informera om EG-frågan och medlemskapet? Hur det nu blir i unionen eller hur det kommer att se ut framöver vet vi ju inte riktigt. Kommer skolan att kunna få en del av dessa pengar för att kunna förbättra undervisningen om EG? Det är en rak fråga.
Fru talman! Vi har ännu inte diskuterat detaljer för detta eller summor. Men det är alldeles självklart att skolan måste vara en av de viktigaste instanserna för den typen av stöd av det enkla skälet att det är i skolan vi når alla.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att skapa en tydlig skillnad mellan sluten psykiatrisk vård och den öppna vården. januari i år. Reglerna för den psykiatriska tvångsvården har numera delats upp på två lagar, nämligen lagen om psykiatrisk tvångsvård med allmän reglering av tvångsvård åt vissa allvarligt psykiskt störda och lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild reglering av tvångsvård åt vissa lagöverträdare . I lagen om rättspsykiatrisk vård har särskild hänsyn tagits till samhällsskyddet. Detta sker genom att domstol, om det finns risk att den dömde på nytt begår brott av allvarligt slag, kan besluta om särskild utskrivningsprövning när den dömer någon till rättspsykiatrisk vård. En person som har dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning får skrivas ut eller ges permission endast efter beslut av allmän förvaltningsdomstol. Om rätten har beslutat att en patient skall skrivas ut eller få permission får detta överklagas av åklagaren. Vidare kan den dömdes vistelse utanför vårdinrättningen förenas med särskilda villkor. Det kan gälla t.ex. skyldighet att underkasta sig medicinering, att hålla kontakt med en viss person, förbud att använda berusningsmedel samt förbud att ta kontakt med vissa personer eller att vistas på vissa platser. Den rättspsykiatriska vården ges på sjukvårdsinrättningar som drivs av sjukvårdshuvudmännen. Det är således dessa huvudmän som har det yttersta ansvaret för att säkerheten är tillfredsställande och att rymningar därmed förhindras. Sjukvårdshuvudmännen har regionala enheter som är anpassade för särskilt vårdkrävande patienter. Dessa enheter kan vara lämpliga vid vård av patienter som är särskilt rymningsbenägna. Den nya lagstiftningen har bara gällt under en dryg månad, vilket innebär att det är för tidigt att uttala sig om effekterna. Socialstyrelsen har dock förstärkt sin tillsyn över den psykiatriska tvångsvården. Enligt min mening får resultatet av styrelsens arbete utgöra underlag för att bedöma om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Jag vill också nämna att det vid lagstiftningens tillkomst förutsattes att en utvärdering kommer till stånd. Avsikten är att ett uppdrag skall lämnas till socialstyrelsen för att få en god grund för bedömning av den nya lagstiftningen.

Fru talman! Jag har under min tid i samhällsarbetet och även som flitig tidningsläsare inte stött på några mentalsjukhus med svängdörrar, men det är möjligt att det finns några sådana. Det är i botten fråga om en mycket svår avvägning mellan å ena sidan samhällsskyddet, den självklara rätten för ett samhälle att skydda sig mot individer som är farliga oavsett om de bedöms som psykiskt sjuka eller inte, och å andra sidan önskemålet att kunna bota eller rehabilitera människor så att de kan komma ut i samhället. Det är den svåra avvägningen som varje civiliserat samhälle måste göra. Vi har, som jag redovisade i mitt svar till Göthe Knutson, nyligen ändrat lagstiftningen i Sverige för att i vissa delar skärpa samhällsskyddet. Jag förmodar att Göthe Knutson delar min uppfattning att de gångna 40 dagar som lagstiftningen varit i kraft är i kortaste laget för att göra en bedömning av om de nuvarande reglerna är tillräckliga eller inte. Jag redovisade i mitt svar att vi kommer att återkomma till frågan, men vi har inom regeringen ännu inte tagit ställning till exakt när det kommer att ske. Som jag nämnde i mitt svar har det hela tiden förutsatts att en utvärdering skulle kunna äga rum. Vad gäller rymningen från Säter tänker jag inte kommentera den -- bl.a. därför att jag inte känner till den.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Denna rymning från Säter finns redovisad i Expressen den 28 januari i år, och den upptar hela första sidan. Här återkommer detta som vi har hört så många gånger från domare, nämligen att det såsom lagen är skriven inte fanns något annat att göra än att släppa vederbörande på fri fot. Nu har prövningen i utskrivningsnämnderna upphört, och i stället är det länsrätten och kammarrätten som har ansvaret. Man hamnar då i den situation som nu föreligger i det här fallet med Säter. Vederbörande har efter att ha mördat sin hustru och stuckit ifrån den s.k. vården varit på fri fot, och det är han uppenbarligen också i dag. Han har misshandlat och mordhotat personer, gjort sig skyldig till rån osv. samt handlat med knark. Polisen har sedan fått problem att hitta en anstalt där han tas emot. Man har t.ex. åkt taxi 17 mil från en ort till en annan. Efter att ha varit intagen på den psykmottagningen är han ute på fri fot igen. Vad säger statsrådet om detta?
Fru talman! Det är frestande att kommentera just detta, men jag skall låta bli att göra det. Jag kan bara konstatera att de regelsystem vi har innebär att sjukhushuvudmännen skall ansvara för vården. I samband med den rättspsykiatriska vården har regeringen som uppgift att efter hörande av polismyndigheter och åklagarmyndigheter godkänna denna typ av inrättningar runt om i Sverige. Regeringen har under de senaste veckorna godkänt ett stort antal inrättningar som huvudmännen ansökt om tillstånd för, och jag räknar med att regeringen under de närmaste veckorna kommer att godkänna fler. Att det skulle vara ett vanligt inslag i vården att åka 17 mil och inte hitta någon inrättning där man kan ta hand om de personer som bör omhändertas tvivlar jag tills vidare på.
Fru talman! Detta är alldeles säkert inte något isolerat fall. Jag har läst innantill i en tidning som brukar vara mycket trovärdig. Jag vet att man kontrollerar fakta innan man sätter sådana här ganska uppseendeväckande beskrivningar på pränt. Där står: ''Men nu är 33-åringen åter en fri man. I går tog han in på ett hotell som socialen betalade. De personer som varit utsatta för mannens förföljelser är förtvivlade. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Han har inte ens dragit sig för att ge sig på min 80-åriga mor, förklarade en av dem gråtande i går.'' Rikspolischefen har uttalat sig med anledning av detta och kanske flera andra fall och sagt att det måste bli en ändring. Här går han utanför det område som sjukvårdsministern har att svara för. Han kräver nämligen, precis som vi moderater, att man bör överväga att låta vederbörande krypa in i fängelse. Man fäller alltså en dom, och när vederbörande av domstol anses frisk, får han avtjäna straffet i fängelse.
Fru talman! Jag kan förstå den tankegång som här framförts av rikspolischefen och som nu också framförs, om jag förstod saken rätt, av moderata samlingspartiet. Samtidigt vill jag inför den framtida debatten om dessa frågor, som naturligtvis inte är avslutad i och med ändringen av den här lagstiftningen, peka på att det är något motsägelsefullt att först bestämma att en människa skall omhändertas för vård beroende på att han eller hon inte varit ansvarig för sina handlingar för att sedan när vederbörande anses frisk komma på att vederbörande skall ta ansvar för sina handlingar. Det är bra om man fortsätter den debatten även inom moderata samlingspartiet.

Fru talman! Jag vill inför frågeställaren och kammaren summera de svar som jag givit. Det handlar för det första om en mycket svår avvägning som måste göras mellan å ena sidan skyddet av medborgare och samhället i övrigt och å andra sidan den enskildes möjlighet till rehabilitering. För det andra har vi vid årsskiftet genomfört en förändring av lagstiftningen som stärker samhällsskyddet. För det tredje skall vi se till att pröva om denna lagstiftning är tillräcklig.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern om han avser att vidta några åtgärder för att förändra reglerna för ersättning vid graviditet, t.ex. i riktning mot större valfrihet vid uttag av havandeskapspenning. Ines Uusmann har frågat socialministern om han avser att agera för att stävja arbetsgivares missbruk av möjligheten att vägra betala ut sjuklön till en anställd i samband med graviditet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Enligt bestämmelser i lagen om allmän försäkring har en försäkrad kvinna rätt till havandeskapspenning om havandeskapet har satt ned hennes förmåga att utföra uppgifterna i sitt förvärvsarbete med minst en fjärdedel och hon inte kan omplaceras till ett mindre ansträngande arbete. Om kvinnan däremot under graviditeten drabbas av sjukdom som sätter ned hennes arbetsförmåga skall hon ha ersättning i form av sjuklön enligt lagen om sjuklön eller sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring. Någon förändring i det här avseendet har inte avsetts genom införandet av sjuklönebestämmelserna den 1 januari i år. Om en kvinna som är sjuk blir vägrad sjuklön under graviditet kan hon vända sig till försäkringskassan och begära ersättning enligt den s.k. sjuklönegarantin. Finner kassan att sjuklön borde ha utbetalats är kvinnan berättigad till ersättning direkt från kassan och arbetsgivaren kan av kassan krävas på ersättning för det utbetalda beloppet. Frågan om rätten till sjukpenning i samband med graviditet är komplicerad. Detta gäller framför allt gränsdragningen mellan situationer då havandeskapspenning är den rätta ersättningsformen och situationer när ersättningen i stället bör utbetalas i form av sjukpenning. Frågan har aktualiserats hos socialdepartementet vid flera tillfällen. Jag vill dock betona att ersättning bör utbetalas till kvinnor som inte kan förvärvsarbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga i samband med graviditet. En annan fråga är givetvis i vilken grad arbetsförmågan är nedsatt. Den frågan bör lösas i enlighet med den praxis som gäller på sjukförsäkringsområdet.
Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Jag tycker det var onödigt långt. Av effektivitetsskäl skulle det kanske ha kunnat skurits ned till en mening. Svaret hade kunnat vara: Nej, jag tänker inte göra någonting. De regler som gäller vet vi ju om, så svaret verkar litet onödigt. Jag tycker det är tråkigt att regeringen inte tänker göra någonting. Jag vet om att reglerna inte har ändrats i och med införandet av arbetsgivarinträdet, och det gör det ännu mer komplicerat. Det har redan tidigare varit komplicerat. Eftersom så många kvinnor har nedsatt arbetsförmåga på grund av besvär under graviditeten har många kvinnor fått tjata sig till en sjukskrivning. Man har inte velat ta ut den föräldraförsäkring man har rätt till innan barnets födelse, utan den ledigheten vill man skjuta fram. Inte minst nu när det ser ut som det gör och det inte finns barnomsorg för barn under ett och ett halvt års ålder behöver man den tiden efter det att barnet fötts. Det har då utvecklats en praxis som inte alls är särskilt bra. Många kvinnor har tyckt att det varit en pinsam situation att försöka tjata sig till en sjukskrivning. Nu finns detta fortfarande kvar, och till det läggs att arbetsgivaren kan säga nej. Läkaren säger att det inte är något sjukdomstillstånd, och arbetsgivaren kan säga att det är självförvållat, och det kan man naturligtvis i viss mån säga att det är. Men kvinnan har svårt att fullfölja arbetsuppgifterna. Det jag velat peka på i min fråga är möjligheterna att underlätta för kvinnan i den här situationen. Vi i vänsterpartiet har i en motion väckt under den allmänna motionstiden lagt fram ett förslag om en obligatorisk havandeskapspenning. Det är ett förslag som tidigare har framförts redan 1988 till departementet av Svensk förening för gynekologi och obstetrik för att komma runt den ofta mycket förnedrande situationen för kvinnor, nämligen att behöva tjata sig till ett läkarintyg, kanske övertala läkaren, och sedan övertyga en arbetsgivare. Slutligen måste de kanske överklaga ärendet och driva det vidare, och det i samband med graviditeten. Det här är ingen bra situation. Jag hade förväntat mig ett mycket mer positivt svar än bara: Nej, vi tänker ingenting göra. Jag tycker nog att statsrådet skall överväga svaret. Inte längden, utan innehållet.
Fru talman! Också jag vill tacka för svaret. Det har skapats nya problem i och med införandet av sjuklönesystemet. Tidigare spelade det för arbetsgivaren ingen roll om kvinnan fick havandeskapspenning eller var sjukskriven. Arbetsgivaren tog inte pengarna ur egen kassa. Det är en nyhet. I och för sig kan man förstå att en arbetsgivare gör vissa försök att komma undan genom att säga: Skall det vara någon ledighet, får det väl vara ledighet med havandeskapspenning. Han sparar ju några kronor om försäkringskassan betalar. Jag ser det som ett stort problem framöver om inte alla -- politiker, socialdepartementet, riksförsäkringsverket och försäkringskassorna, som är de myndigheter vi har -- ger mycket tydliga signaler till arbetsgivarna att den enskilde aldrig får drabbas eller komma i kläm. Jag är medveten om att man med en lagstiftning inte kan komma åt alla enskilda fall, men man måste ha en praxis, vilket också nämns i svaret. Signalerna måste vara mycket tydliga från försäkringskassan. Men för att försäkringskassan skall ta upp den här frågan är det viktigt att man också från socialdepartementet uppmärksammar detta. I det läge vi nu befinner oss med lågkonjunktur och arbetslöshet är den enskilde anställde mycket svagare i förhållande till arbetsgivaren än i ett annat konjunkturläge. Det är då dubbelt viktigt att vi ger de rätta signalerna. Jag vill därför fråga statsrådet vad man på departementet kommer att göra för att ge denna trygghet åt kvinnorna.
Fru talman! Den reform som genomfördes för sex sju veckor sedan, den 1 januari, innebär att arbetsgivarna svarar för utbetalningen av ersättning de två första veckorna och som kopplades till en sänkning av arbetsgivaravgiften som skall motsvara den genomsnittliga kostnaden, är en mycket stor reform. Vi har i Sverige ca 10 miljoner sjukfall om året. Det är alldeles uppenbart att det innebär en stor förändring om många av dessa fall förs över från försäkringskassorna, som har handlagt sådana fall i decennier, till arbetsgivarna. Det är en ordning som i och för sig finns på flera håll i Europa, men vi är i Sverige ovana vid den. Vi skall därför inte vara förvånade om det blir fel här och var. Det kan naturligtvis också missbrukas -- som allt annat här i livet -- i detta fall av arbetsgivaren. Den viktiga signalen är att någon förändring i vad gäller exempelvis reglerna för havandeskapspenning och sjukpenning inte har avsetts, vilket har bekräftats av bl.a. Gudrun Schyman i hennes inlägg alldeles nyss. Sedan får jag väl be Gudrun Schyman om ursäkt för att svaret var i längsta laget. Jag ber kammaren om en viss tillgift på den punkten, med tanke på att mitt nästa svar, till Birgitta Dahl, är desto kortare och att genomsnittslängden därför kanske uppfyller Det är naturligtvis rimligt att man informerar allt vad man kan om det här, och det har riksförsäkringsverket gjort. Det behövs säkert mycket mer information; alla vi som har sysslat med information vet att det är en svår uppgift att nå hundratusentals arbetsgivare när det har hänt någonting nytt. Det kommer säkert att dyka upp en del fall som är av samma art som det fall som har beskrivits i massmedia. Det viktiga är att vi samtidigt sänder signalen att den enskildes rättigheter inte har påverkats. Efter ett antal fall -- jag hoppas att det blir så få som möjligt -- kommer väl den signalen att gå fram, t.o.m. till den siste arbetsgivaren. Låt oss hoppas att massmedia och politiker av olika slag är uppmärksamma på eventuellt missbruk som kommer att ske i början -- med många miljoner fall får man räkna med att det sker -- och att det leder fram till att det är alldeles klart att den gamla praxisen gäller.
Fru talman! Det är inte alls så att jag vänder mig principiellt mot långa svar, statsrådet, utan det gör jag bara när de är innehållslösa. Jag är medveten om att den här förändringen inte innebär någon förändring av den enskildes rätt. Men det blir ett annat prövningsförfarande i och med att också arbetsgivaren kommer in. Det kommer säkert att bli prövningar i en hel del fall, inte bara vad gäller sjukskrivningar vid graviditet. Riksförsäkringsverket säger ju att man tror att många företagare nu vill testa reglerna för sjukskrivningen och att det då blir en hel del trassel. Att det blir mer komplicerat för den enskilde kan man nog förvänta sig. Den situation som jag tar upp, med de gravida kvinnorna, har varit besvärlig redan tidigare. Det har riktats mycket kritik, och det har utvecklats en praxis vad gäller sjukskrivningar som inte har varit bra. En del har varit frikostiga, andra inte. En del kvinnor har blivit sjukskrivna, andra har fått tjata, böna och be. Det är en dålig praxis som har utvecklats, och den kommer nog att förstärkas nu, eftersom det handlar om relationen till dels läkaren, dels arbetsgivaren och dels försäkringskassan. Det vore alltså läge att nu ändra på detta redan dåliga tillstånd.

Fru talman! Till Gudrun Schyman vill jag bara säga att det får vara en fråga om tycke och smak huruvida svaret är innehållslöst eller inte. Jag tycker att jag där beskriver precis hur läget är för närvarande. Om man är tillräckligt väl påläst, som jag förstår att Gudrun Schyman är, är det möjligt att man kan uppfatta svaret som för långt. Ines Uusmann och jag har uppenbarligen samma uppfattning, nämligen att det är angeläget att alla som har möjligt att påverka det hela, inkl. sjukvårdsministrar, talar om vad som gäller. Jag har försökt göra det, bl.a. i det svar som jag nyss gav.
Fru talman! Jag skulle vilja testa detta förslag, som jag vet har förts fram till socialdepartementet, om att man i stället för att hålla på med sjukskrivningar och möjlighet att ta ut föräldraförsäkringen två månader före förlossningen, går in för en lösning med att uttänja rätten till havandeskapsersättning, som i dag utnyttjas mycket restriktivt. Man skulle kunna tänka sig att införa ett sådant obligatorium, som inte kan missbrukas -- det kan inte skjutas till efter förlossningen. Jag tror inte att det skulle kosta mer, därför att den grupp kvinnor som det handlar om är i dag sjukskrivna, genom ett krångligt förfarande. Om detta byttes mot en obligatorisk havandeskapspenning, två månader före förlossningen, kunde det vara en elegant lösning. Jag vill bara ha en kommentar.
Fru talman! Jag skall försöka ge en kommentar. Jag misstänker att Gudrun Schyman inte menar det hon säger när hon talar om obligatorisk sjukpenning. Hon menar förmodligen att man har en rätt att få ut den, inte att man är tvungen att ta ut den. Om jag tolkar det så som jag gissar att hon avser, är det en av de saker som jag tycker att man kan överväga när man diskuterar den här frågan. Men jag ger inga som helst löften om att det blir något sådant, då det, som jag antyder i svaret, har dykt upp flera synpunkter på hur detta skall hanteras. En av synpunkterna är det förslag som Gudrun Schyman har framfört, möjligen t.o.m. i en motion.
Fru talman! Ja, jag menar naturligtvis att man skall ha rätt att ta ut havandeskapspenning, inte skyldighet. Det är alldeles riktigt att förslaget har framförts under den allmänna motionstiden, så det blir tillfälle för statsrådet att ordentligt sätta sig in i frågan och återkomma med ett positivt svar.
Fru talman! Birgitta Dahl har frågat mig om regeringen är beredd att dra tillbaka förslaget om två karensdagar. Svaret på frågan är: Nej.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är inte nöjd, och mitt missnöje gäller inte volymen utan innehållet. Om statsrådets svar hade varit ja, hade jag haft anledning att tacka på hela svenska folkets vägnar. Nu har jag anledning att ställa ett antal frågor. Det här förslaget har kritiserats hårt, och rättvist, både därför att det är orättfärdigt och därför att det är illa underbyggt. Man kan fråga sig varför regeringen vågar ta strid om en sådan fråga -- skälen måste vara mycket starka. Är skälen statsfinansiella? Är det här nödvändigt att göra för täcka ett oundvikligt underskott? Ja, det skälet blir mindre och mindre giltigt allteftersom kritiken mot beräkningsunderlaget ökar. Både myndigheter och organisationer anser att besparingseffekten blir högst hälften av vad regeringen har räknat med, förutsatt att den vinst som uppstår med karensdagar verkligen dras in till statskassan. Då är min första fråga: Hur skall regeringen täcka det underskott som uppstår om kritiken visar sig vara befogad? Den andra frågan är om skälet är att regeringen vill vara arbetsgivarna till lags. Det skälet har också minskat i giltighet, efter SAF:s inhopp -- förvisso inte med ädla motiv, utan sannolikt betingat av att man upptäckte att åtminstone delar av regeringen övervägde att dra in pengarna. Med anledning av det vill jag ställa ytterligare ett par frågor, vilka förstärks av att det ryktas att regeringen är oenig i frågan. Avser regeringen verkligen att höja arbetsgivaravgiften, och i så fall med hur mycket? Är det så mycket att man verkligen drar in lika mycket till statskassan som man tjänar på karensdagarna?
Fru talman! Jag var inte helt säker på att Birgitta Dahl skulle bli nöjd med mitt svar, men jag försökte ge det så tydligt och klart som möjligt. Det är inte så att det förslag om två karensdagar som skall ersätta det nuvarande systemet med nedsatt ersättning med 25 % de tre första dagarna är orättfärdigt, och det är inte heller illa underbyggt. Birgitta Dahl förmodade att vi skulle ha mycket starka skäl för att lägga fram ett förslag som det står strid om, och det är klart att vi har starka skäl. Ett skäl är det statsfinansiella läget, som i huvudsak beror på det som vi ärvde efter den regering som Birgitta Dahl ingick i. Det har att göra med att se till att få en fortsatt utveckling mot färre sjukskrivningar och på det viset befrämja en arbetslinje inom den delen av socialförsäkringarna, precis som man gör inom andra områden. Vi räknar inte med att hälften faller bort -- jag har inte sett några trovärdiga skäl som talar för detta. Vi är inte ett filialkontor till någon intresseorganisation i Sverige, inte heller till de svenska arbetsgivarna. Jag kan möjligen förstå att Birgitta Dahl tror att sådana kopplingar är självklara, med tanke på hennes partis relationer till Landsorganisationen, men för oss är det inte så. Den sista frågan blev jag något förbryllad över, dvs. om regeringen avser att höja arbetsgivaravgiften med det som motsvarar lättnaden för arbetsgivarna i skyldigheten att betala sjukpenning. Det finns på den punkten en klar markering i den budgetproposition som avlämnades till riksdagen i början på januari, och där finns inga skilda meningar, såvitt jag känner till.
Fru talman! För det första: Kan jag inte få ett klart ja eller nej på den sista frågan? För det andra: Vi anser att beräkningsunderlaget är ytterligt skakigt, och det är många -- inte bara ytterst hedervärda organisationer, utan också myndigheter -- som har underkänt regeringens beräkningar. Vi har begärt, och utgår från att vi får, en offentlig utfrågning här i riksdagen för att klarlägga fakta i det här fallet. Skälet är inte alls att underskott i statskassan skall täckas, som man kunde ha undvikit, utan det handlar om de underskott som uppstod när man sänkte skatterna för kapitalägare och höginkomsttagare utan att ha någon täckning för den stora skattesänkningen på över 10 miljarder kronor. Det är en något pervers fördelningspolitik. Jag skulle vilja fråga: Hur skall ni bära er åt för att täcka det underskottet, om det skulle gå så lyckligt att riksdagen inte godkänner regeringens förslag på den här punkten?
Fru talman! Jag tyckte att jag svarade mycket klart på den sista av de tre eller fyra frågor som Birgitta Dahl har framställt under debatten. Jag skall göra ett försök till, och jag tror att hon skall bli nöjd. Regeringen har i budgetpropositionen, som avlämnades till riksdagen för en månad sedan, deklarerat samma sak som jag har deklarerat ett antal gånger under hösten, nämligen att vi avser att återta de delar av den sänkta arbetsgivaravgiften per den 1 januari i år, som motsvaras av den lindring i skyldigheten att betala sjuklön som motsvaras av två karensdagar. Jag vet inte om jag kan göra svaret klarare än så. Om Birgitta Dahl har några förslag till hur svaret skall bli klarare är hon välkommen att ge dem. Sedan återkommer Birgitta Dahl till frågan om underlaget på den här punkten. Självfallet kommer vi att redovisa detta underlag. Vad det handlar om är att regeringen har förklarat att den avser att föreslå riksdagen att besluta om två karensdagar i sjukförsäkringssystemet från den 1 januari 1993. Vi kommer naturligtvis att redovisa alla beräkningar i samband med att vi kommer till riksdagen med vårt förslag. Om det blir en hearing kommer vi självfallet att försöka hjälpa till på alla sätt för att ge svar på de frågor som kan vara intressanta för Till sist vill jag bara säga att vi ärvde en ekonomi som Birgitta Dahl var medansvarig för och som innebar att Sveriges BNP i fjol sjönk.
Fru talman! Regeringen började med att ofinansierat sänka skatterna med mer än dubbelt av det belopp som regeringen i sina mest orealistiska glädjekalkyler räknade med att ta in på att införa två karensdagar. Jag frågar: Är det verkligen ansvarsfullt att handla på det sättet i regeringen? Hur skall ni bära er åt om era beräkningar inte visar sig stämma eller om era förslag inte går igenom? Och hur kan ni försvara en sådan politik? Fru talman! Den 14 januari höll Bo Könbergs departementschef och partiledare ett tal för socialförvaltningen i Stockholm, där han sade så här: ''I allmänna ordalag är det lätt att ropa på nedskärningar för att få utrymme för skattesänkningar -- men när man konkretiserar handlingsmöjligheterna tystnar skallen. Skall vi sänka ersättningen i sjukförsäkringen? Nej, även två karensdagar är för mycket!'' Håller Bo Könberg med Bengt Westerberg?
Fru talman! Jag lyssnade, som vanligt, med intresse på Birgitta Dahl -- jag lyssnar på alla riksdagsledamöter när de talar. Jag är mycket förbryllad över det citat hon läste upp, då det handlade om påstående att min nära kollega och departementschef Bengt Westerberg skulle ha en annan uppfattning i frågan om karensdagar än den som regeringen hade förelagt riksdagen några dagar tidigare. Birgitta Dahl kan lugnt utgå från att det referatet eller citatet självfallet inte är korrekt. Skattesänkningarna är en del av regeringens ekonomiska politik för att komma ur det ekonomiska läge som Birgitta Dahl och andra socialdemokrater lämnade efter sig, för att göra flera förändringar i det svenska systemet, bl.a. se till att skatter, typ förmögenhetsskatter på arbetande kapital och småföretag, tas bort, i akt och mening att vi skall få mera tillväxt i Sverige, vilket ökar välståndet och ger ökade möjligheter att få en bättre välfärd.
Fru talman! Min mamma använde när vi var små ett uttryck som var mycket bra och som jag påmindes om när jag såg Bo Könberg stå här och breda ut sig. Hon tittade oss i ögonen när hon hade anledning att göra det och sade: Nu svänger du dig allt, lilla vän. Det har jag anledning att säga till Bo Jag har inte fått svar på några av mina frågor. Var vidare försiktig med att ifrågasätta Bengt Westerberg! Det som jag här har i min hand är ett tryckt dokument, anförande av Bengt Westerberg vid konferens vid Stockholms socialförvaltning den 14 januari 1992. Jag tycker att ni får göra upp det här i familjen, men det är inte första gången som Bengt Westerberg går ut i anföranden och talar ett annat språk än regeringen. Jag tycker att det ligger en moral i att leva som man lär. Det räcker faktiskt inte med att hålla sådana här vackra tal, utan man skall leva som man lär. I livet har såväl Bengt Westerberg som Bo Könberg lagt fram förslag som strider mot all rättfärdighet i vårt samhälle.
Fru talman! Trots att jag har hört Birgitta Dahl tidigare genom åren är jag litet förvånad över att hon nu påstår att hon inte har fått svar på sina frågor. Hon har börjat med att ställa en fråga om huruvida regeringen tänker ta tillbaka förslaget. Jag har svarat nej. Hon har frågat hur vi ser på kalkylerna. Jag har svarat med att säga hur vi ser på dem. Hon har frågat om vi skall höja arbetsgivaravgifterna, och jag har två gånger talat om att vi tänker göra det, osv. Sedan är hon ändå beredd att ta till det enkla knepet att säga att hon inte har fått svar på sina frågor. Jag har ingen som helst närmare kännedom om Birgitta Dahls mamma. Dock verkar det som om hennes förmaningsord inte har gett någon vidare effekt på hennes dotter.
Fru talman! Jag skall erkänna att jag på två frågor har fått svar. Regeringen tänker fullfölja sitt förslag i förhoppning om att det skall gå igenom i riksdagen, och regeringen tänker dra in till statskassan den del av arbetsgivaravgiften som blir över om man inför karensdagar. Men på alla andra frågor saknas det svar, inkl. på frågan hur ni skall bära er åt för att täcka det hål som uppstår i budgeten om det visar sig, vilket de flesta tror, att era kalkyler inte stämmer eller -- vilket vore bättre -- om ni inte får igenom förslaget om karensdagar. Kan ni t.ex. faktiskt tänka er att i stället ändra på er skattepolitik, så att den fördelar bördorna mera rättvist?
Fru talman! Nu konstaterar Birgitta Dahl att hon har fått svar på sina konkreta frågor. Däremot fortsätter hon att klaga över att hon inte har fått svar på sina hypotetiska frågor, och det kommer hon inte heller att få.
Fru talman! Det kommer att visa sig att de frågor som Bo Könberg kallar hypotetiska i högsta grad handlar om verkligheten. Om man kostar på sig utgifter som man inte kan betala -- och det gjorde ni när ni sänkte skatterna för kapitalägarna och höginkomsttagarna utan att ha täckning för det -- brukar man bli ställd till svars för det. Då brukar man bli tvungen att betala tillbaka pengarna eller lämna tillbaka varan. Hur skulle det vara att dra tillbaks skattesänkningarna för kapitalägarna och höginkomsttagarna för att få ordning på budgeten?
Fru talman! Förmodligen för sista gången i dag: Regeringen har föreslagit riksdagen och fått igenom förslag om att sänka tillväxthämmande skatter. Skälet till detta, Birgitta Dahl, är inte alls det som Birgitta Dahl säger sig tro -- jag är inte säker på att hon verkligen tror på det -- dvs. någon allmän önskan att försöka gynna några som är rika på bekostnad av många som är fattiga, utan skälet är att vi är övertygade om att den typen av skattesänkningar kommer att öka tillväxten i Sverige. Vi skulle då inte behöva återigen få uppleva år som det gångna, när Sveriges BNP sjönk med kanske 15--20 miljarder. Även Birgitta Dahl borde inse vad utebliven tillväxt kommer att innebära för det svenska välståndet och därmed för den svenska välfärden. Vi har diskuterat denna fråga i höstas i denna sal, och den gången noterade jag att påpekanden av den här arten inte gjorde något som helst intryck på Birgitta Dahl, och de tycks ha misslyckats också i dag.

Fru talman! Låt mig bara påminna Birgitta Dahl och lyssnande riksdagsmän om att vad gäller exempelvis frågan om att ta bort skatten på arbetande kapital i företag har f.d. vänsterpartiet kommunisterna, nu vänsterpartiet, numera ungefär samma uppfattning som regeringen, medan Birgitta Dahl envisas med att framställa detta som en reform för de rika. Men detta kan väl vara intressant för ett seminarium på den vänstra kanten av det svenska politiska fältet.
Fru talman! Det var ett utomordentligt märkligt påpekande. Jag tycker inte att detta är något som folkpartiet liberalerna eller den borgerliga regeringen har anledning att känna någon särskild glädje över eller heder av.
Fru talman! Avsikten med påpekandet var närmast att konstatera att den svart-vita syn på arbete och kapital och på rika och fattiga som Birgitta Dahl nu kolporterar ut i stora mängder till svenska folket anses i vissa delar litet obsolet även inom det parti som tidigare stod till vänster om Birgitta Dahl.